Herr talman! Regeringen vill i proposition 1981/82:70 göra rätten till ett särskilt forskningsavdrag permanent och föreslår dessutom vissa andra ändringar i regelsystemet, som kommer att innebära ytterligare lättnader främst för storföretagen. Låt mig först framhålla att den här frågan lika litet som en rad andra frågor inom det forskningspolitiska området kan ses isolerad, också om den här behandlas av skatteutskottet. Vi i vpk har i vår motion yrkat avslag på propositionen, och vi återkommer senare med en forskningspolitisk motion som sätter in också dessa lättnader för storfinansen i deras rätta sammanhang. Jag vill helt kort utveckla skälen till vår inställning. Vi kan konstatera att den svenska forskningens historia alltmer utvecklats till storföretagens historia. Vad som har skett och sker är att statsmakten på olika sätt hjälper till med kapitalmobilisering för industriforskning i Sverige men överlåter åt industrins ledning att själv avgöra vad denna viktiga samhällsresurs skall riktas mot för områden, produkter o. d. Och just genom den strategiska roll som forskningsoch utvecklingsresurserna spelar, blir det därmed det privata profitintresset och inte samhälleliga behov som får styra utvecklingen. Nu pekar utskottet på att vissa ändringar skett i samband med att man permanentat rätten att göra avdrag. De små och medelstora företagen får större möjligheter till avdrag. Men, herr talman, även om så är fallet kommer också den här föreslagna avdragsrätten att i första hand kunna utnyttjas av de stora monopolföretagen genom de övriga lättnader som genomförs. Redan i dag får de fem nyckelindustrierna — däribland ASEA, LM Ericsson och SKF - i praktiken en stor del av sina forskningskostnader betalda av staten. Förslaget kommer att ytterligare förstärka monopoli Nr 52 seringstendensen. Tisdagen den Vi kan från vpk:s sida inte acceptera det. Vi anser att det arbetande folket, 15 december 1981 fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i stort, skall ha ett större inflytande och bestämmande över forskningens inriktning. Vi hävdar också = Särskilt forskatt statsmakterna bör ha en betydligt större offentlig kontroll över ningsavdrag forskningen. Därmed yrkar jag bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Utskottet menar att det är viktigt att företagen bedriver en omfattande forskningsverksamhet, inte minst för att få fram nya produkter i en tid då industrin har det litet besvärligt.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
Herr talman! Det här stödet har, om ock i andra former, funnits under en längre tid. Den utveckling vi haft inom industrin visar på oförmågan hos det privatkapitalistiska näringslivet att på egen hand klara av den situation det försatt sig i. Vad staten gör är att gå in och avlasta företagen kostnader utan att ställa några som helst krav på styrning eller kontroll på ett oerhört angeläget område, nämligen forskningsoch utvecklingsarbetet.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

Herr talman! Vi var kritiska mot det forskningspolitiska beslut som togs i våras, inte för att man gav pengar till styrelsen för teknisk utveckling utan därför att vi ansåg att det inte gav facket och arbetarrörelsen tillräckligt inflytande och därför att det inte innebar att vi fick den parlamentariska kontroll som vi ville ha. Jag tycker att man har missat poängen i vad jag sade. Vi måste få till stånd ett ökat forskningsoch utvecklingsarbete. Men det beslut som man nu är i färd med att fatta kommer uppenbarligen i första hand att gynna storföretagen, och samhället frånhänder sig möjligheten till styrning. Där fick jag i och för sig medhåll. Utvecklingen har visat att näringslivet inte kan handha forskningen på det sätt som man kunde kräva.

Herr talman! Försvaret av medborgerliga frioch rättigheter är i sin kärna alltid en fråga om handling. Man försvarar dem inte enbart genom proklamationer, inte heller genom poesi i talarstolarna. Försvaret kräver civilkurage och handlande. Och när man kritiserar förhållanden i andra länder får man akta sig för att inte samtidigt vända ryggen åt det egna. Det särskilda skydd mot åtal och ansvar som några tusen höga ämbetsmän i Sverige sedan sju år åtnjutit är en undantagslag. Den är en lag som strider mot den formella likhetsprincipen och begränsar den offentliga insynen. Den har visserligen rört ett avgränsat område av samhället, men den har representerat tänkesätt och syften som är farliga, om de överförs till andra områden. Det är därför med stor tillfredsställelse vpk nu noterar att denna lag faller. Vi har hela tiden varit motståndare till den. Ännu i dag förstår vi inte varför den över huvud taget infördes. Inte heller förstår vi varför det var en socialdemokratisk regering som tog initiativet till den. För oss är den typen av lagar främmande för arbetarrörelsens tänkesätt och inställning. Det anmärkningsvärda är ju också att lagen faktiskt på sin tid smögs på riksdagen. Den var så väl instoppad i en proposition, som huvudsakligen omfattade andra ting, att ingen märkte den. Någon slump var detta hemlighetsmakeri knappast. Sådant är nämligen aldrig slump. Att lagen nu faller är framför allt ett resultat av opinionen. Tidningsdebattörer, fackliga företrädare, enskilda politiker — bl.a. åtskilliga från det socialdemokratiska partiet — och jurister har varit med och tolkat denna opinion. Man skall nog vara klar över att om tystnaden fått regera, skulle någon regeringsproposition knappast ha kommit. Likväl är vi beredda att ge det erkännandet åt de båda senaste justitieministrarna att de tagit initiativ. Deras bakgrunder som jurister och domare har nog därvid inte varit utan betydelse. Det har hela tiden funnits krafter som velat hindra att lagen kritiserades eller förändrades. Det tog lång tid innan aktiva journalister kunde övertala sina redaktionsledningar att ta upp saken. Och in i det sista gjorde tjänsteansvarighetskommittén, trots justitieminister Winbergs initiativ, försök att väja undan. Majoriteten föreslog att lagens avskaffande skulle åtföljas av nya tröskelbestämmelser, som skulle kunna försvåra att man väckte talan. Vpk:s representant i kommittén reserverade sig mot detta. Det är för oss glädjande, att regeringsförslaget stämmer överens med vårt ställningstagande i denna reservation och inte med kommittémajoritetens. Vi har emellertid i en motion, nr 81, ställt en fråga om en sak som vi är något oklara över. Justitieministern säger i propositionen, att man inte nu bör införa bestämmelser som genom förenklad process begränsar talemöjligheterna för medborgare. Han hänvisar till att rättegångsutredningen skall ta upp denna fråga. Han säger att man inte bör ha sådana trösklar bara för en viss typ av mål — och det har han givetvis rätt i. Men då uppstår ju automatiskt frågan, ifall man över huvud taget bör ha dem. Man kan få det intrycket från de här formuleringarna att regeringen är beredd att ta sådana inskränkningar bara de avser alla typer av mål. Men om det skulle vara så, då är det ju egentligen bara ett sätt att bakvägen införa de begränsningar av talerätten som man i propositionen avstår från. Och om det är så, vill vpk att riksdagen skall uttala sig för att man inte skall återinföra bakvägen det som man nu inte är beredd att ta. Vi vill detta desto mer som vi där har samma uppfattning som juridiska fakulteten i Uppsala och flera andra juridiska instanser. Vi förstår inte riktigt heller, varför inte utskottet kan tala klartext på den punkten. Det har varit så mycket undanglidningar under tidernas lopp när det har gällt denna lagstiftning, att man nu borde bemöda sig om att skapa klarhet inför opinionen. Och vårt parti tillhör inte dem som någon ytterligare gång vill låta lura sig av några kringgående rörelser, vilka har syften som inte redovisas. Därför vidhåller vi vårt yrkande, att riksdagen skall göra ett klarläggande uttalande. Vi gör inte detta, herr talman, av misstänksamhet men väl av erfarenhet. Med detta yrkar jag bifall till motion 81.

Herr talman! Jag missunnar inte Jörn Svensson hans glädje åt att det han kallar för undantagslagen avskaffas genom det beslut som riksdagen om en liten stund kommer att fatta. Möjligtvis kan jag tycka att glädjen är litet överdriven och litet väl tilltagen med tanke på den ringa faktiska betydelse som detta ärende har haft och kommer att ha i framtiden. Men det får vara hur som helst med detta. Nu är det klart att den lagstiftningen skall bort. Det råder inget tvivel om den saken. Det viktiga i detta sammanhang är att Jörn Svensson yrkar bifall till den kommunistmotion där man vill att riksdagen, innan saken är utredd, skall tala om för rättegångsutredningen, som gör denna undersökning, vad som skall bli resultatet av dess verksamhet. Det är ju någonting som vi inte brukar göra här i riksdagen. Vi väntar på utredningens resultat, på yttranden över utredningarna och på regeringens förslag, och sedan tar vi ställning. Inom justitieutskottet har vi inte funnit någon anledning att gå ifrån den regeln. Det är därför som vi är så anmärkningsvärt tysta på den punkten, som Jörn Svensson säger. Vi vill ha materialet. Vi vill ha pusselbitarna på plats, och sedan skall vi ta ställning till frågan.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

Herr talman! I vanliga fall skulle jag ha nöjt mig med den motivering som Tisdagen den Bertil Lidgard kom med och inte drivit saken så hårt. Men det finns en 15 december 1981 bakgrund till detta. Det var nämligen så, att när tjänsteansvarighetskommittén, där vi var företrädda av riksdagsledamoten Bertil Måbrink, diskuterade frågan, hade majoriteten den uppfattningen att sådana här tröskelbestämmelser borde införas. Detta motsatte sig vår representant. Då var motiveringen bakom tjänsteansvarighetskommitténs majoritetsförslag just att kommittén sade sig ha inhämtat hos rättegångsutredningen, att utredningen skulle komma att lägga fram ett sådant förslag. Vi kan därför lika gärna ta det nu, menade kommittén. Så gick resonemanget enligt de informationer som jag har fått av vår representant. Då må Bertil Lidgard förstå att vi ställer oss frågan vad som egentligen är på gång och vad syftena är. Därför är vi inte benägna att utan vidare tro på vad Bertil Lidgard nu säger om att det bara är fråga om att vi skall ha alla pusselbitar och att man inte har tagit ställning. Det fanns en förhandsinställning inom tjänsteansvarighetskommittén, och om den är representativ för attityden på officiellt håll, då var det faktiskt motiverat att vi ställde vårt yrkande. Under alla omständigheter är det högst motiverat att ställa frågan, och jag vill ställa den till Bertil Lidgard: Är uppfattningen i officiella kretsar i regeringskansliet den att rättegångsutredningen är programmerad för att komma med sådana här tröskelbestämmelser? Skall alltså det, som en rad tunga juridiska instanser har avvisat, med ett visst dröjsmål på det här sättet införas bakvägen? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.
Herr talman! Som Jörn Svensson väl vet rör jag mig inte i regeringskretsarna, så jag kan inte tala om vad man har för tankar där. Den tanken jag och utskottets övriga ledamöter har är att vi skall vara fria att ta ställning på grundval av ett fullständigt material när det läggs en proposition i detta ärende — om det nu läggs någon proposition.
Herr talman! Jag vet att Bertil Lidgard f. n. inte rör sig i regeringskretsarna. Där går ju folk ut och in och byts om ganska snabbt, det är jag underrättad om. Men han är dock den som i justitieutskottet har svarat för denna fråga under en lång följd av år, och han bör väl vara någorlunda underrättad om hur tänkandet går på s.k. officiellt håll och i olika kretsar. Vi är ju genom vår representant underrättade om hur resonemangen förts i tjänsteansvarighetskommittén, där man åberopade sig på rättegångsutredningen, som nu också Bertil Lidgard åberopar sig på. Jag konstaterar att jag inte får något svar på frågan om man har för avsikt att införa dessa tröskelbestämmelser. Så länge jag inte får det kommer jag att vidhålla mitt yrkande om bifall till motion 81.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Jörn Svensson begär ett helt omöjligt svar av mig. Det har inte fattats något beslut av något slag i denna fråga. Alltså kan jag ingenting säga — jag kan ju inte veta någonting om det.
Herr talman! Jag tycker det är ett synnerligen rimligt krav att man som vanlig riksdagsman så att säga nerifrån får begära ett resonemang om eller en redovisning av hur man på officiellt håll tänker i en så pass principiellt viktig fråga.
Herr talman! Jag vet av erfarenhet att man aldrig får sista ordet i en debatt med Jörn Svensson. Men nu återkommer Jörn Svensson till att jag skulle kunna veta vad regeringen planerar i detta sammanhang. Det är väl ändå absurt.

Herr talman! De skäl som låg bakom 1972 års reform om rättshjälp uttryckte dåvarande justitieministern Lennart Geijer så här i proposition nr 4 1972: ”För att den enskildes rättsskyddsbehov skall vara tillgodosett krävs också att han har ekonomiska förutsättningar att utnyttja detta förfarande. Det stora flertalet medborgare är inte i en sådan ekonomisk situation att dessa förutsättningar föreligger för dem. Samhällelig rättshjälp är därför ett viktigt inslag i rättssamhället.” Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringens motiv för 1972 års rättshjälpsreform. Samma motiv har också vi socialdemokrater i justitieutskottet för att i dag säga nej till de förslag till ändringar i lagen som den nuvarande borgerliga regeringen vill genomföra. Det finns ingenting av målsättningen från 1972 i det nu aktuella regeringsförslaget. Det enda motivet för förslaget till ändring är att man vill göra några märkliga ingrepp i rättshjälpen i avsikt att spara 25 milj.kr. De som kommer att drabbas av ändringarna är i hög grad de ekonomiskt svaga, de som är i störst behov av rättshjälp. Visst är vi socialdemokrater medvetna om att det kan finnas skäl att efter nio år göra förändringar i 1972 års reform. Men de förändringarna skall inte vara av det slag som regeringen föreslår i proposition 28. Regeringens förslag är ett hastverk. Förslaget har inte ens remissbehandlats. Regeringens förslag har också fått stark kritik av lagrådet. Trots detta ställer moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna i justitieutskottet lydigt upp för propositionen. Barai ett avsnitt, när det gäller den försiktiga skrivningen om arvoden till biträden och offentliga försvarare, har de funnit anledning att vara litet kritiska. Och ett avsnitt i regeringens förslag har sänts på remiss. Men när det gäller besparingarna, som främst drabbar de inkomstsvaga, har den borgerliga utskottsmajoriteten inga betänkligheter. Man tillstyrker över lag. Inte ens det varnande pekfinger som lagrådet höjer — som normalt brukar få moderaterna i utskottet att reagera — har kunnat rubba sammanhållningen mellan de tre partierna om prutningarna. Lagrådet kritiserar och säger att förslagen i vissa fall får ingripande betydelse för bl.a. enskildas rättsskydd. Detta borde, anser lagrådet, ha varit skäl för en remissbehandling. Lagrådet är också kritiskt mot det knapphändiga materialet och anser det svårt att bedöma vilken effekt lagändringarna får. Vi anser att det finns goda skäl för lagrådets kritik. Ändringar i rättshjälpssystemet på det sätt som regeringen har föreslagit berör sådana väsentliga värden som allas likhet inför lagen och allas möjlighet att oberoende av ekonomiska resurser kunna göra sina intressen gällande i rättsskipningen. Förändringar i rättshjälpen bör inte ske utan mycket grundlig prövning och ingående eftertanke. Det är vår mening. Och lagrådet har också sagt att ändringar av det slag det här är fråga om bör påkalla försiktighet vid genomförandet. I ett avseende blev regeringens proposition för magstark för den borgerliga utskottsmajoriteten. Det var förslaget att rättshjälp inte skall beviljas, om något ”pilotfall” är aktuellt för prövning. Mot det förslaget har många oroliga reaktioner kommit, och utskottets majoritet utnyttjade sin enda majoritetsröst till att besluta att sända den delen av propositionen på remiss. Den frågan avgörs alltså inte i dag. Jag skall nu snabbt redovisa motiven för de fem socialdemokratiska reservationerna. I den första tar vi upp de förändringar i den enskildes rättshjälpsavgifter som regeringen vill göra. Förändringarna innebär att mindre bemedlade får ökade avgifter, medan folk med högre inkomster relativt sett får lättnader. Mönstret känns igen — de svaga kläms åt! Något alternativ till denna förändring av avgiften har inte presenterats i propositionen. Vi har också i reservation 1 pekat på att statsverkets kostnader enligt 31 kap. 1§ rättegångsbalken i brottmål höjs från 230 till 340 kr. Vi finner det anmärkningsvärt att regeringen inte har berört den betydelse detta har när det gäller att beräkna besparingseffekterna av regeringsförslaget. I vår andra reservation tar vi upp den föreslagna återgången till det system för ansökningsavgifter som gällde t.o.m. 1979. Då befriades de rättssökande från dessa avgifter genom ett enhälligt beslut här i kammaren. Avgifterna bedömdes då som administrativt besvärliga. Nu vill regeringen återinföra ansökningsavgifter. Det kommer att medföra ett betydande merarbete för myndigheterna — något som inte alls har tagits upp i regeringens förslag. Den miljon som regeringen tror sig kunna spara med det förslaget torde komma att ätas upp av ökade administrativa omkostnader. 3 milj.kr. tror sig regeringen kunna spara på att rättshjälp inte längre skall beviljas för boskillnad, äktenskapsförord och testamenten. Det är rättshandlingar som ett stort antal människor har anledning att upprätta. De som särskilt drabbas av denna besparing är de mindre bemedlade. Vi har sagt att det kan leda till att de frestas söka den hjälp de behöver hos oseriösa och kanske rent av ohederliga utövare, som kommer att ge sig ut för att vara specialister på dessa frågor. I reservation 3 har vi påpekat den stora risken i det avseendet för personer som nyligen har kommit till vårt land. Deras medborgarskap i tidigare hemland kan i sådana frågor medföra mycket komplicerade ärenden, och det är mycket kostnadskrävande fall. Vi har också i reservationen påmint om att familjelagssakkunniga inom kort kommer att lägga fram förslag som gäller regler för äkta makars arvsrätt, som kan komma att kräva att många fler än f. n. vill upprätta testamenten. De inkomstsvaga kommer då att få känna av det beslut som moderater, folkpartister och centerpartister torde komma att fatta nu om en stund. Det allra torftigaste beslutsunderlaget har regeringens förslag i den del av avsnittet om arvodesprövning som man nu vill att riksdagen skall besluta om. När det däremot gäller kostnadsräkningar kan troligtvis en del besparingar åstadkommas. Ett genomtänkt och genomarbetat förslag borde ha förelegat, men det gör det inte. Det kommer senare, meddelar departementschefen. Vi säger i reservation 4 att vi inte kan — utan en närmare belysning av effekterna av den av departementschefen förordade regleringen — säga ja till en reglering. Frågan om arvodesprövningen bör, liksom hela frågan om justeringar av rättshjälpen, prövas av den parlamentariska kommitté som departementschefen säger att han har för avsikt att tillkalla. Låt mig till sist erinra om att det i år är tio år sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen presenterade förslaget till den stora rättshjälpsreformen 1972. Att moderaterna inte gillade den reformen förvånade säkert ingen. De begärde en överarbetning av hela förslaget på samtliga punkter. Men på den tiden tycktes ändå folkpartister och centerpartister slå vakt om rättshjälpen och de målsättningar för den som jag nämnde inledningsvis. Folkpartisterna nöjde sig med ett yrkande, där man krävde garanti för fri konkurrens mellan advokater i enskild och allmän tjänst. I Övrigt var det en bred uppslutning bakom reformen. Reformen genomfördes 1972 och har kommit att betyda mycket för enskilda och framför allt för de ekonomiskt svaga i samhället. Men nu är centerpartister och folkpartister eniga med moderaterna om att slita och riva i reformen, på ett sätt som direkt strider mot målsättningarna för rättshjälpen 1972. Och nu behöver moderaterna inte ens agera. Det gör folkparti-center-regeringen med ett förslag, och här i kammaren agerar en folkpartist. Det är en förändring värd att notera inför det beslut som vi skall fatta. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de fem socialdemokratiska reservationer som har fogats till justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Det är nu andra gången inom loppet av ungefär ett år som regeringen ändrar i rättshjälpslagen med syftet att åstadkomma besparingar. Denna gång, liksom förra gången, görs förändringen bl.a. genom att grundavgiften höjs. Vpk kan lika litet nu som då acceptera denna typ av besparing. Förra året yrkade vi avslag på förslaget om höjning, som då innebar en höjning av grundavgiften från 1 96 av basbeloppet till 1,5 90. Denna gång kan vi bl.a. av det skälet inte nöja oss med att yrka avslag, eftersom grundavgiften redan är för hög. Vid en närmare granskning av konstruktionen av rättshjälpsavgiften finner man också att den har som effekt att avgiften för personer med låga inkomster stiger i takt med att basbeloppet höjs, speciellt då för dem som betalar grundavgiften. För högre inkomsttagare däremot sjunker avgiften relativt sett. Att den här effekten uppstår framgår av vår motion, men redovisas också i utskottets betänkande. Detta är för oss en helt oacceptabel konstruktion. Vi föreslår därför inte en återgång till det som gällde för drygt ett år sedan, nämligen en grundavgift om 196 av basbeloppet, utan vill i stället föreslå att grundbeloppet sätts till 1 96 avinkomsten. Då får det inte den effekten, att grundavgiften stiger i takt med basbeloppet, medan avgifterna vid högre inkomster sjunker. Vi har i motionen angett detta som en konstruktion som bör gälla till dess avgifterna setts över i den utredning som aviseras i propositionen. Vi menar att denna utredning bör få i uppdrag att se över konstruktionen av avgiften, så att inte dessa orimliga effekter uppstår. Ingen människa kan ju tycka att det är rättvist att rättshjälpsavgiften för en som tjänar 30 000 kr. stiger i takt med att basbeloppet stiger, medan den sjunker för en som tjänar 90 000 kr. Det är tydligt att rättshjälpsavgiftens progressivitet behöver skärpas ytterligare när det gäller högre inkomstlägen. Vi anser också att utredningen bör pröva avgiftsfri rättshjälp upp till viss inkomst. Vi säger i vår motion att besparingar på detta område skulle kunna uppnås genom att gränsen för att erhålla rättshjälp sänks. Allt detta är dock sådant som måste utredas, och vi har också ett yrkande i vår motion som går ut på att utredningen skall se över avgiftskonstruktionen på detta sätt. Utskottet säger i sin kommentar till detta yrkande att man förutsätter att utredningen kommer att behandla de här frågorna. Frågan om avgiftskonstruktionen kommer alltså att behandlas av utredningen, men vilken inriktning för arbetet man kommer att ha är inte alls givet. Det finns ingenting i propositionen eller i utskottets betänkande som tyder på att man tycker att det förhållande jag påtalat är orimligt. Det är dock enligt min mening viktigt att riksdagen uttalar en viljeinriktning, som går ut på att man skall åstadkomma ett system som är rättvist och som gör att bördorna läggs på dem som kan bära dem. Därför hemställer jag om bifall till motionens yrkande 3, som rör inriktningen på den kommande utredningen, som alltså då bör få i uppdrag att se över konstruktionen så att de här effekterna undviks. Jag hemställer också om bifall till vårt yrkande 2, som rör konstruktionen av rättshjälpsavgiften och således 12 §, som jag talade om tidigare. Jag anser inte alls som utskottet, att förslagen i propositionen är väl avvägda. Tvärtom lägger de bördorna och höjningarna på låginkomsttagarna. Men det är väl det som enligt utskottets borgerliga ledamöter är så väl avvägt — de egna väljarna drabbas kanske inte. Vi kommer naturligtvis att i andra hand stödja den socialdemokratiska reservationen, som är bättre än utskottets förslag på den här punkten. Övriga förslag i propositionen har vi inte samma stora, principiella invändningar emot som när det gäller avgiftskonstruktionen. Men vi anser liksom flera motionärer att det är märkligt att man inte, som brukligt är, skickar ut förslagen på remiss före beslut. Beslutsunderlaget för riksdagen skulle bli betydligt bättre på det sättet. Det är dock tillfredsställande att utskottet tagit initiativ till remissbehandling vad gäller en fråga, nämligen de s.k. pilotfallen. Den frågan kommer, om jag förstått det rätt, att behandlas senare här i riksdagen. För vår del är det naturligtvis beklagligt att denna remiss kommer till stånd på det sättet, i en utskottsbehandling. Vpk, som inte sitter i utskottet, kommer inte att få möjlighet att efter en remiss utforma sitt ställningstagande. Det hade alltså varit betydligt bättre, om remissförfarandet kunnat efterföljas av möjlighet att väcka motion. Jag vill också beklaga att inte heller övriga förslag i propositionen kommer att remissbehandlas. Vi har yrkat avslag på så gott som samtliga övriga förslag, framför allt därför att vi anser att de brister i beslutsunderlaget. Våra motionsyrkanden sammanfaller med de socialdemokratiska reservationerna2, 3 och 5, och jag vill alltså instämma i yrkandena om bifall till dessa reservationer. Däremot har vi godtagit den skärpning i lagens skrivningar som gäller arvodesprövning. Vi anser inte att detta förslag har samma karaktär som de övriga. Vi kan också godta den förändring som utskottet föreslår. Vi ställde oss positiva till denna typ av åtgärd redan när man i förra årets sparproposition aviserade att arvodesprövningen skulle ses över. Det är rimligt, anser vi, att prövning av advokatarvoden sker omsorgsfullt, inte minst, såsom utskottet anför, med tanke på dem som uppbär rättshjälp och skall bidra till kostnaderna genom avgift. Det bör inte innebära någon ändring i sak för advokaterna, om det inte är så att man hittills orättmätigt har skott sig genom att ta ut för höga arvoden. Vi förutsätter givetvis att denna lagändring följs upp, så att den inte kommer att drabba de rättssökande. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motion 86, yrkandena 2 och 3, samt instämmer i yrkandet om bifall till de socialdemokratiska reservationerna 2, 3 och 5.

Herr talman! Bakgrunden till den proposition som nu behandlas i kammaren är, som departementschefen anför, att åstadkomma besparingar och ingenting annat. Ur rättvisesynpunkt och av sociala skäl borde rättshjälpen egentligen utvidgas och inte inskränkas. Men det ekonomiska läget är så kärvt att det i sig är ett större hot mot just rättvisa och social trygghet. De besparingsåtgärder som föreslås här är marginella. För innevarande budgetår har riksdagen anvisat 210 milj.kr. till rättshjälpen. Då skall också framhävas att rättshjälpen byggts ut kraftigt sedan 1973. De föreslagna besparingsåtgärderna beräknas ge omkring 25 milj.kr. och syftar till att försvara rättshjälpen på de angelägna områdena. Besparingarna omfattar avgifterna för rättshjälpen. En höjning av avgiften föreslås samt inskränkningar i möjligheten att sätta ned rättshjälpsavgifter och rådgivningsavgifter. Det föreslås vidare att ansökningsavgifter i mål och ärenden skall anses som kostnader för rättshjälp. Rättshjälp skall enligt propositionen inte få beviljas i mål om boskillnad efter gemensam ansökan eller för att upprätta äktenskapsförord eller testamenten. I fråga om domstolars och andra myndigheters prövning av arvoden till biträden enligt rättshjälpslagen och till offentliga försvarare föreslås skärpning. Det finns dessutom andra besparingsförslag som inte behandlas i detta betänkande, utan utskottet återkommer till dem senare. Den lägsta rättshjälpsavgiften — grundavgiften— utgör f. n. 230 kr. År 1982 skulle med nuvarande regler den avgiften vara 250 kr. Ändringen enligt propositionen ger en grundavgift på 340 kr. Detta gäller för dem som har en inkomst upp till ca 35 000 kr. Möjlighet till nedsättning av den här summan finns. Det handlar alltså om en höjning av 90 kr., som kanske skall utbetalas en eller två gånger under en livsperiod, och det kan därför inte anses som någon orimligt stor höjning.

De socialdemokratiska reservanterna vill inte göra något åt avgifterna förrän efter grundlig prövning och eftertanke, säger man. Justitieministern kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté för överväganden angående rättshjälpssystemet. Fortsatt granskning kommer alltså med andra ord. Och även socialdemokraterna har med sin reservation indikerat att en förändring av avgifterna är acceptabel. Socialdemokraterna vänder sig mot progressiviteten i avgifterna, att den ökar mindre för normala och högre inkomsttagare. Jag skulle vilja säga: Maximiavgiften på 16 690 kr. är faktiskt en ganska hög summa att betala, även om jag anser att progressiviteten vid den aviserade översynen kanske bör föreslås öka. Lagrådet, som har kommenterat förslagets grundlighet, har funnit att förslaget är försvarligt. Det vill jag säga som en replik till Arne Nygren, när han säger att lagrådet har kritiserat förslagets grundlighet. Lagrådet har alltså slutit upp bakom förslaget. Och det är också utskottsmajoritetens uppfattning att förslaget är tillräckligt förberett. Vad gäller ansökningsavgifterna till domstol skall den rättssökande inte längre vara befriad från dem. De utgår med ganska små belopp, och de skjuter därmed inte principen i sank, i synnerhet som det i regel är avgifter som drabbar dem som har så höga maximiavgifter att de överstiger åtminstone biträdeskostnaderna i mål och ärenden. Det är alltså avgifter som huvudsakligen drabbar dem som inte är svaga. Slutligen: Den allmänna rättshjälpen i fråga om boskillnad, äktenskapsförord och testamente kommer att uteslutas. Det rör sig här om förmögenhetsrättsliga dispositioner för vilka rättshjälp inte bör utgå. Det finns till skillnad från många andra ärenden långt större möjligheter att planera in dessa ärenden i familjeekonomin så att de inte behöver ge upphov till betalningar under en period i ekonomin då det är som kärvast för familjen. Därför finns det inga skäl att tro att människorna kommer att bli utlämnade till lycksökare, som socialdemokraterna har angett i sin reservation. Jag tror nog att folk har bättre förstånd än att söka sig till lycksökare. När det är fråga om komplicerade äktenskapsförord, testamenten eller boskillnader brukar inte heller bristen på pengar vara det största bekymret — möjligtvis tillgången på pengar. Jag skulle alltså, herr talman, vilja säga att de besparingsförslag som här tagits upp till behandling är väl avvägda och inte drabbar principerna för rättshjälpen. De drabbar inte de ekonomiskt svaga. Därför finns det all anledning att bifalla förslagen. Jag yrkar alltså bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Bonnie Bernström menade att höjningen av grundavgiften inte var särskilt orimlig — den var bara 90 kr. Men det är ju ändå en automatik inbyggd i höjningen, eftersom avgiften bygger på basbeloppet och inte kommer att stanna vid 90 kr. utan kommer att höjas automatiskt. Och det kommer att bli sänkningar för dem som har höga inkomster. För egen del måste jag, som har läst propositionerna, erkänna att jag inte förra gången frågan var uppe var uppmärksam på den här effekten. Men denna gång satte jag mig och räknade och fick se hur det fungerade. Jag tycker att det är en mycket märklig konstruktion. Och Bonnie Bernström säger själv att progressiviteten kanske kunde öka och att man kunde titta på detta vid översynen. Jag vill då gärna fråga om det är en uppfattning som den borgerliga majoriteten i utskottet delar. I så fall kan man fråga sig varför utskottet inte skrivit in det i betänkandet och kanske t.o.m. tillstyrkt den del av vår motion som tar upp just de här frågorna.
Herr talman! Bonnie Bernström säger att det förslag som nu föreligger inte berör några väsentliga områden av rättshjälpen. Det är en värderingsfråga, Bonnie Bernström. Då skulle man alltså säga att de ekonomiskt svaga — för det är dessa som kommer att drabbas — inte är i behov av den service det gäller. Det må vara en värdering som Bonnie Bernström och utskottsmajoriteten står för. Om man skall göra ett hugg in i rättshjälpsreformen frågar jag mig varför man inte gör ändringarna så att de tryggar rättshjälpen för de ekonomiskt svaga och drabbar dem som bättre orkar bära den börda de kan innebära. Men det är inte den profilen på reformen som Bonnie Bernström står här i kammaren och försvarar. Det kan vara en fråga om hur man läser lagrådets yttrande, Bonnie Bernström. Jag återgav några citat, men jag kan gärna till protokollet läsa in vad lagrådet inledningsvis säger: ”De remitterade lagförslagen framläggs utan något föregående remissförfarande, i motsats till vad som brukar ske i liknande fall -——-. Varken någon myndighet eller Sveriges advokatsamfund har sålunda fått tillfälle att yttra sig över förslagen, trots att de i vissa delar får ingripande betydelse både för enskildas rättsskydd och för advokatkårens arbete. Materialet i ärendet är därför mycket knapphändigt, och i brist på belysande yttranden är det svårt att bedöma den effekt lagändringarna kommer att få. Visserligen kan det av statsfinansiella skäl synas angeläget att lagändringarna snarast genomförs, och dessa framstår till större delen som försvarliga. Men det sagda påkallar försiktighet vid genomförande av sådana ändringar som är av större principiell betydelse.” Det är försiktighetens pekfinger som lagrådet har riktat mot regeringens förslag. Jag skulle gärna vilja fråga Bonnie Bernström om det inte hade funnits skäl att skicka ut förslaget på remiss och om det inte hade funnits en möjlighet till alternativ med en sådan inriktning att man tryggat de svagas situation i den förändring som nu föreslås.

Herr talman! Alla förslag som har väckts här i kammaren angående avgifterna i rättshjälpssystemet kommer att innebära automatiska höjningar, även det förslag som Marie-Ann Johansson talar för, nämligen att avgiften skulle utgöra 190 av årsinkomsten. Men med beräkningar grundade på basbeloppet tar man större hänsyn till andra omständigheter och inte enbart till inkomsten. Arne Nygren säger att man inte tryggar rättshjälpen för de ekonomiskt svaga. Det är just precis det man gör när man säger exempelvis att äktenskapsförord m.m. skall utmönstras. Rättshjälp till just sådana områden är rättshjälp till de ekonomiskt starka i samhället, och det är inte heller ovanligt att äktenskapsförord används i vissa sammanhang av ekonomisk brottslighet. Det finns all anledning att följa upp det förslag regeringen har lagt fram till besparing av rättshjälpen på detta område just för att garantera att rättshjälpen fortsätter att nå dem som behöver ekonomiskt stöd med rättshjälpen. Nu säger Arne Nygren att det beror på hur man läser lagrådets yttrande om man skall tolka förslaget kritiskt eller välvilligt. Arne Nygren har uppenbarligen av lagrådets kommentarer fått uppfattningen att förslaget skall tolkas kritiskt. Men det finns inte anledning att göra det, eftersom lagrådet faktiskt säger att det är försvarligt med de förslag regeringen lägger fram. Det tycker jag vi kan ta fasta på. Jag tror inte att lagrådet säger något som det inte menar eller att det inte tar sitt ansvar i frågan när det säger att förslagen är försvarliga.
Herr talman! Vårt förslag innebär faktiskt inte någon automatisk höjning för dem som tjänar mindre än två basbelopp, eftersom vi baserat avgiften på inkomsten. Då menar jag naturligtvis ett absolut belopp. Tjänar man 10 000 kr. kommer man att betala 100 kr. oavsett om basbeloppet stiger, dvs. om man fortfarande har den inkomsten. Om man däremot bygger på basbeloppet, stiger avgiften. Det tyckte vi var orimligt, eftersom avgiften då sjunker vid höga inkomster. Jag är inte nöjd med den konstruktionen. Jag hade velat ha likvärdig behandling över hela linjen. Antingen skulle alla avgifter sjunka relativt sett eller också skulle ingen göra det. Men det är inte så lätt att hitta en bra konstruktion under 14 dagars motionstid. Därför har vi skrivit i motionen att vi menar att denna konstruktion skall gälla till dess att man hunnit se över den. Enligt vårt förslag stiger inte avgiften vid de allra lägsta inkomsterna i takt med basbeloppet, men det gör den enligt regeringens förslag.
Herr talman! Bonnie Bernström lyckas läsa in en positiv rad i lagrådets skrivning men blundar för de övriga bitarna. Det var närmast därför som jag citerade hela stycket. Jag tror att det finns skäl för Bonnie Bernström att läsa litet utanför den del som gäller skäligheten i att man gör ett ekonomiskt ingrepp. Ett ekonomiskt ingrepp kan göras på många sätt i en reform av det här slaget. Jag har frågat varför man inte från regeringen eller åtminstone från folkpartiets och centerpartiets sida i justitieutskottet har kunnat vara med om att formulera ett förslag som helt tryggar rättshjälpen för de ekonomiskt svaga. Vad som är allra viktigast är emellertid att man får en ordentlig översyn av en förändring av det slag som här är aktuellt. Det är litet oförsiktigt av Bonnie Bernström att säga att människor med lägre inkomster inte har några behov av testamenten eller bodelningshandlingar. Jag tror att det också i de grupperna finns sådana behov. Det finns måhända skäl att förändra avgifterna, men de förändringarna behöver inte bli sådana att de hårdare drabbar de ekonomiskt svaga. Det är det vi kritiserar, Bonnie Bernström, och det är därför vi säger att man innan man föreslår en förändring av rättshjälpen av det slag som här aktualiserats bör ha gjort en ordentlig översyn. Man borde ha skickat ut förslaget på remiss och lyssnat på vad myndigheter och andra haft att säga om förslaget. Det är ett hastverk och ett illa genomtänkt förslag som ni nu om några minuter kommer att votera igenom här i kammaren.
Herr talman! Det är glädjande att socialdemokraterna numera fäster stor vikt vid vad lagrådet säger. Förr i världen, när socialdemokraterna satt i regeringen, var det inte samma visa. Vi i folkpartiet har alltid trott på lagrådet. Därför har vi fullt förtroende för lagrådet även i det här fallet, när det uttalar sig om det förslag som lagts fram för riksdagen och som här skall antas om några minuter. Jag är glad att Arne Nygren inser att socialdemokraterna redan från början är förlorare i den här frågan. Dessutom vill jag tillägga att vi i utskottet erbjöd socialdemokraterna att skicka ut förslaget på remiss, men då fanns det inte något intresse för det. Nu kritiserar Arne Nygren att förslaget inte skickats ut på remiss, men det förelåg alltså ett förslag om det i utskottet, ett förslag som socialdemokraterna avvisade. Jag vill betona att det kommer en översyn av rättshjälpen. Jag vill också betona att de ekonomiskt svaga kommer att fortsätta att få rådgivning beträffande testamenten. Men det är till de ekonomiskt starka som Arne Nygren vill fortsätta att ge rättshjälp, när de skall upprätta sina komplicerade äktenskapsförord och boskillnader. Det är dem som Arne Nygren vill värna om. Vi vill se till att medel till rättshjälp utbetalas till de människor som verkligen behöver rättshjälp i de angelägna frågorna och akuta situationerna. Det är detta vi vill värna om.

Herr talman! Sedan slutet av 1950-talet har jag i stor utsträckning ägnat mitt intresse åt rättshjälpsfrågor. Under flera år hade jag förmånen att tillhöra Göteborgs stads rättshjälpsanstalt. Jag deltog också aktivt i förberedelsearbetet för den rättshjälpsreform som genomfördes för ca tio år sedan. Med denna utgångspunkt, herr talman, anser jag att det är ett sorgligt dokument riksdagen har att ta ställning till i dag. Jag skulle vilja beteckna framläggandet av den här propositionen som en panikartad åtgärd i besparingssyfte. Propositionen är ett uttryck för en omvänd för att inte säga bakvänd fördelningspolitik. Jag tycker också att det dokument som har kommit från justitiedepartementet, proposition 1981/82:28, är ett uttryck för den förflackning som kännetecknar det politiska förberedelsearbetet i kanslihuset i dag. Jag skall inte upprepa vad som sagts här, men jag vill hävda att det är högst anmärkningsvärt att man föreslår vittgående försämringar i rättshjälpen utan att förslagen har skickats ut på remiss. Sedan får fru Bernström säga vad hon vill här i debatten om att vi socialdemokrater tidigare icke har varit intresserade av vad lagrådet har yttrat. Det är klart dokumenterat att lagrådet tycker att detta är ytterst uppseendeväckande. De åtgärder och begränsningar av rättshjälpen som föreslås drabbar genomgående de mindre bemedlade. Utskottets talesman — eller taleskvinna — har uppenbarligen inte någon kännedom om hur rättshjälpen fungerar i dag. Genom förslag om höjningar av rättshjälpsavgifterna och inskränkningar i möjligheterna att nedsätta dessa avgifter drabbas de mindre bemedlade. När det gäller äktenskapsförord och upprättande av testamente finner man — om man tar del av de ärenden som handläggs på de allmänna advokatbyråerna — att det ingalunda är de bättre bemedlade som utnyttjar rättshjälpens tjänster för att få sådana handlingar upprättade. Vilka är det då, fru Bernström? 85 96 av dem som begär rättshjälp vid allmänna advokatbyrån i Göteborg för att upprätta äktenskapsförord är invandrare. Och det är naturligt, eftersom det är det lands lagar från vilket invandrarna kommer som man måste beakta när äktenskapsförord upprättas och det är mycket komplicerat. Invandrarna som folkpartiet talar så varmt för — åtminstone Olle Wästberg i Stockholm, som tar upp dessa frågor i riksdagen var och varannan vecka — drabbas av den här reformen i stor utsträckning. Detsamma gäller upprättande av testamenten. Det är högst olämpligt att göra dessa förändringar i det här läget, bl.a. därför att familjelagssakkunniga för ett par veckor sedan lade fram ett förslag till vittgående förändringar i arvsrätten och arvsreglerna. Dessa förändringar drabbar inte minst kvinnorna, och fru Bonnie Bernström brukar ju normalt vara en företrädare för kvinnorna och slå vakt om dem i det svenska samhället. Varför drabbar då detta kvinnorna? Jo, det är framför allt sammanboende som har anledning att upprätta testamenten. Inte minst kvinnan i ett förhållande där parterna sammanbor under äktenskapsliknande former utan att vara gifta har intresse av att testamente upprättas. Och det är i stor utsträckning dessa kvinnor som hittills har utnyttjat de allmänna advokatbyråernas tjänster. Jag tycker alltså att propositionen är ett sorgligt dokument. Som ett uttryck för detta ser jag också det förhållandet att de framstående jurister som ändå finns i justitieutskottet inte vill delta i debatten och försvara regeringens proposition utan överlåter det till en representant för folkpartiet. En gång i tiden, under Bertil Ohlins tid, kännetecknades folkpartiets politik av s.k. socialliberalism. Den sociala känslan har uppenbarligen helt försvunnit när folkpartiet i dag tar ställning till rättshjälpsfrågorna. Jag är fullt medveten om, herr talman, att vårt land befinner sig i en svår ekonomisk situation och att alla möjligheter till ekonomiska besparingar måste tas till vara, även när det gäller rättshjälpens område. Därför har jag, som den praktiske politiker jag är, i min motion pekat på områden där det torde finnas möjligheter att spara betydligt mer än de 25 milj. som man genom det här förslaget tar från de mindre bemedlade. Jag har visat på skadeståndsärenden som rör trafikolycksfall. Jag tycker att man bör gå tillbaka till den tingens ordning som tidigare gällde: I första hand är det försäkringsbolagen som bör stå för skadestånden, och först i andra hand skall rättshjälpen träda in. I dag är det tvärtom. Detsamma gäller de mycket kostnadskrävande ärendena om fel i fastigheter; där har ärendefrekvensen ökat mycket kraftigt. Jag skulle tippa att 99 20 av dem som köper ett radhus eller en villa har rättshjälp i sin hemoch villaförsäkring. Jag tycker att man i första hand bör utnyttja försäkringshjälpen och i andra hand rättshjälpen. I dag är det tvärtom. Att det blivit så harlett till en kraftig kostnadsökning. Detta är ett bra besparingsobjekt inom rättshjälpen. Det har under senare år blivit inne att angripa byråkratin. Jag tycker att man verkligen bör överväga att rensa i byråkratin på domstolsverket. Frågan är om inte hela verket borde avskaffas. Om man, naturligtvis efter en ordentlig utredning och ett normalt remissförfarande, övervägde att företa de förändringar som jag har föreslagit i min motion och tog bort de verkligt stora och kostnadskrävande delarna av rättshjälpen, kunde man stärka rättshjälpen i de fall där den verkligen behövs för de mindre bemedlade. Det är — jag säger det än en gång — ett sorgligt dokument som har presenterats riksdagen. Jag yrkar avslag på propositionen.
Herr talman! Herr Hugosson tycker att propositionen är ett sorgligt dokument. Men herr Hugosson är inte så lustig han heller. Däremot har han i sin motion väckt några bra förslag som han refererade till i slutet av sitt anförande. Dem har utskottet också behandlat välvilligt. Utskottet hoppas att man tar fasta på dem vid den kommande översynen. Herr Hugosson har alltså anledning att vara nöjd i det avseendet. Dessutom vill jag påpeka att frågan om remiss behandlades i utskottet, men tanken avvisades av socialdemokraterna. Jag förstår därför inte varför herr Hugosson är så upprörd över att förslaget inte har varit ute på remiss. Jag skulle också vilja påpeka att rätten till rådgivning finns kvar. För dem som har okomplicerade juridiska ärenden räcker det i regel med en timmes rådgivning. De som har komplicerade ärenden — där handlar det i regel om personer som har det bättre ställt — får däremot lov att betala mera. Jag tycker inte att det är något fel i det, i synnerhet inte som syftet är att försvara rättshjälpen, så att den kan utbetalas till de svaga personer som kommer i akut behov av rättshjälp. Det är där rättshjälpen måste fortsätta och fungera effektivt.
Herr talman! Jag konstaterar att Bonnie Bernström inte på en enda punkt kunnat vederlägga vad jag sade i mitt inlägg om effekterna av det här förslaget. Det var uppgivenhet som kännetecknade utskottets föredragande i hennes senaste inlägg. Bonnie Bernström sade att jag väckt några bra förslag som utskottet tagit fasta på. Det är riktigt att det var bra förslag, och jag hoppades att utskottet skulle ta fasta på dem. Men jag hoppades också att utskottet skulle förstå att regeringsförslaget var dåligt på de punkter som jag har berört i mitt inlägg. Det är uttryck för en omvänd — för att inte säga bakvänd — fördelningspolitik. Jag beklagar att utskottet inte har kunnat kombinera mina förslag. De innebär att man skulle säga nej till regeringsförslaget att försämra rättshjälpen för de mindre bemedlade och i stället inrikta arbetet på att göra besparingar på de områden av rättshjälpen som inte drabbar de mindre i samhället. Det skulle också leda till en större besparing för samhället.
Herr talman! Jag vill inte låta Kurt Hugossons senaste kommentar stå obemött. Jag vill påpeka att förslaget syftar till att skydda de svaga i samhället, de som bäst behöver rättshjälpen. De förslag som Kurt Hugosson därutöver har lagt fram har utskottet också tagit fasta på. Jag tycker inte att det finns så stor anledning att upprepa de argument som jag tidigare har anfört och kommer därför inte att bemöta en eventuell ytterligare replik av Kurt Hugosson.
Herr talman! Fakta förändras inte hur många gånger Bonnie Bernström i debatten än säger att den föreliggande propositionen inte innebär försämringar för de mindre bemedlade. Men det är dessa som drabbas av förslaget i propositionen. Detta går inte att resonera bort hur många repliker Bonnie Bernström än utnyttjar.

Vänsterpartiet kommunisterna har — ensamt bland de demokratiska partierna — motsatt sig införandet av den s.k. terroristlagen. Detta vårt motstånd har främst utgått från det faktum att lagen i sitt ursprungliga skick öppet frångick grundläggande rättsstatliga principer. Detta gällde så viktiga ting som beviskravens nivå, inslag i utredningsmetoderna, den misstänktes möjlighet att försvara sig och även den s.k. principen om skuld genom samband, ”guilt by association”. Några ledamöter från andra riksdagspartier förenade sig med oss i kritiken när bestämmelserna infördes. När sedan terroristbestämmelserna omarbetades och infördes i andra lagkomplex, tog den omarbetningen ett visst intryck av den offentliga kritik som framförts. Dåvarande statsrådet Leijon framhöll i riksdagens kammare, att man i tillämpningen inte borde använda principen om skuld genom samband och hävdade också att den misstänkte alltid skulle delges hela underlaget för misstanken, så att det kunde bemötas på ett rättsligt tillfredsställande sätt. Det skulle innebära ett bättre försvar mot rättsligt godtycke. Praktiken har emellertid visat att dessa försäkringar inför riksdagen inte hade någon riktig substans. Konkreta fall har gett vid handen att skuld genom samband alltjämt åberopas. Det har t.ex. åberopats att en person har deltagit i samma universitetskurs i Japan som en annan person som var misstänkt som terrorist, och detta samband har fått utgöra en del av underlaget för att utvisa vederbörande. Det har också kunnat påvisas att åtgärder genomförts med stöd av påståenden från polisagenter, vilkas uppgifter inte kunnat bemötas av den misstänkte eller dennes ombud, eftersom de lagts under sekretess. Uppgiftslämnarna har heller inte fått förhöras av ombudet vid förhandlingen. Det har även framgått att regeringen i ett par tidigare fall stött sig på uppgifter från utländska säkerhetsorgan, trots att det stått klart att uppgifterna varit medvetna förfalskningar. Bland de säkerhetsorgan som furnerat svenska myndigheter med sådana uppgifter finns det ökända Sureté i Frankrike. Visserligen har den skandalöse inrikesministern Poniatowski nu förpassats till historiens skräphög, och det råder en vänsterregim i Frankrike, men Sureté har för den skull inte ändrat sin grundläggande karaktär. Det har inte heller de något egenartade underrättelsetjänsterna i Västtyskland och Italien. Mot denna bakgrund kvarstår sålunda väsentliga rättsstatliga betänkligheter mot terroristbestämmelserna. Nu står det naturligtvis också klart, vilket framgår av regeringens särskilda skrivelse, att bestämmelserna använts i ett mycket begränsat antal fall. Det är intressant på sitt sätt. Det understryker nämligen någonting som vpk hävdade redan i början av 1970-talet, nämligen att åtgärdernas utformning inte står i någon rimlig proportion till deras verkliga effekt och användbarhet. Den kanske allvarligaste invändningen mot terroristbestämmelserna ligger på just det planet. De är tvetydiga och klumpiga som instrument. De leder inte till att kampen mot de verkliga terroristerna blir effektivare. De låga beviskraven skapar tvärtom osäkerhet. Man riskerar att blanda ihop potentiella terrorister med helt ovidkommande personer på ett sätt som hindrar en klar och effektiv inriktning mot de verkliga farorna. Det torde också vara en gåta hur kampen mot terrorismen i världen kan bli effektivare av att man — i stället för att lagföra förberedelser till terroraktioner i Sverige — avvisar eller utvisar misstänkta till ett annat land, där de sedan framträder i full frihet. Vpk har hävdat att en rad övriga bestämmelser i svensk lagstiftning på ett säkrare sätt ger utgångspunkter för bekämpande av terrorism och åtgärder mot terrorister. Utvecklingen de senaste åtta åren, liksom regeringens nu aktuella skrivelse, bekräftar enligt min mening denna ståndpunkts riktighet. Vi har, herr talman, i så många sammanhang avgett motioner i detta ärende. Våra ståndpunkter är också väl kända. Därför behöver jag inte ytterligare motivera dessa, utan yrkar blankt avslag på propositionen.
Herr talman! Det är också väl känt att alla de demokratiska partierna här i församlingen har uppfattningen att vi bör skydda oss mot våldsangrepp av terroristnatur, och att vi bör skapa författningsmässiga grunder för dem som vi uppdrar denna bekämpning åt. Det är visserligen klart att vi under senare år varit förskonade från sådana angrepp, men det är ingen som helst garanti för att de inte kan komma att slå ned över oss när som helst. Därför har utskottet uppfattningen att vi bör förlänga spaningslagen på ett år, som det är föreslaget. Lagen är kringgärdad med så många, skall jag kalla det säkerhetsbestämmelser, att man inte har anledning befara att det blir något missgrepp eller misstag i sammanhanget. Jörn Svensson sade att den inte har använts i så många sammanhang. Om jaginte minns fel är det i fyra fall den har tillämpats.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
Herr talman! Det framgår väldigt klart av de senaste årens utveckling att dessa bestämmelser inte fyller det syfte för vilket de en gång tillskapades. Om man har strängare rättsprinciper når man också större klarhet, större effektivitet, och då riktar man sig också på ett annat sätt mot de verkliga farorna i sammanhanget.

Herr talman! I en motion från socialdemokratiskt håll har vi aktualiserat Cypernproblemet. Cypern blev en självständig republik 1960. På grund av sitt strategiska läge hade ön länge varit intressant i stormaktsspelet. Det förblev den också sedan den 1960 hade förvandlats från brittisk kronkoloni till självständig republik. Staten Cypern fick ingen lycklig start. 1950-talets konflikter med kolonialmakten hade svårt skadat grannsämjan mellan de två största befolkningsgrupperna, det grekiska flertalet och den turkiska minoriteten. Det orsakade övergrepp och terrordåd. Till följd av detta sände Förenta nationerna 1964 en internationell fredsstyrka till ön. Det finns fortfarande FN-trupper kvar. Med åren minskade dock motsättningarna. Det gamla grekiska kravet på anslutning till Grekland försvagades. Det turkiska motkravet på delning av ön mellan Turkiet och Grekland förlorade i motsvarande grad sin aktualitet. Med den politiska och ekonomiska utvecklingen i de två ”moderländerna” för ögonen började allt fler cyprioter, oavsett språkgrupp, att identifiera sig just som cyprioter, beredda att försöka överbrygga sina — förvisso icke ringa — kvarstående motsättningar. 1974 blev en ödesdiger sommar för Cypern. I ett försök att hävda sin makt utlöste den grekiska dåvarande militärjuntan ett uppror på Cypern. Turkiet svarade med att invadera och ockupera norra delen av ön. En stor del av befolkningen blev flyktingar. Militärdiktaturen i Aten föll på sitt eget grepp. I Turkiet har sedan dess regeringar av skiftande karaktär avlöst varandra. Men Cypern är ännu mer än sju år efter katastrofen delat, sargat och utlämnat åt politiska avgöranden bortom befolkningens kontroll. Ingen talar längre om en förening med något moderland. Den förening det nu gäller är återföreningen av själva ön Cypern. Både greker och turkar har fått lida svårt av den nuvarande situationen, fastän på skilda sätt. Kontakter har åter tagits mellan grupper inom befolkningen i medvetande om att de har gemensamma intressen. Det råder inget tvivel om att vägen till återförening kan bli svår. Men en återförening är nödvändig för Cyperns folk, och den är en angelägenhet av vikt för var och en som anser att även en liten, prövad nation har rätt till frihet och demokrati. Cypernfrågan står numera varje år på dagordningen för FN:s generalförsamling. Men trots fördömanden av den främmande invasionen är Cypern fortfarande en delad ö. Befolkningen på södra delen av ön kan inte besöka norra delen av ön, och vice versa. Flyktingproblemet kvarstår. Uppgifter om ett stort antal personer som försvann under kriget 1974 saknas. Familjer splittrades. Mycket av den tragedi som kriget skapade finns kvar. Cypern är en liten, svag nation, som har utsatts för övergrepp av större och starkare makt. FN har ett ansvar att verka för att den orätt som drabbat Cypern rättas till. Ön ligger i en orolig del av Medelhavsområdet. En fredlig lösning och fredliga förhållanden på Cypern är också av vikt för situationen i övrigt i området. Ett omvänt förhållande kan medverka till spänning i Mellanöstern. Utrikesutskottet har utgått från att regeringen fortsättningsvis skall tillvarata de möjligheter som erbjuder sig att i FN och på annat sätt befrämja en samförståndslösning på Cypern. I vår motion kräver vi att regeringen i FN och andra internationella fora kraftfullt skall verka för en lösning av Cypernproblemet. Jag kan så här långt acceptera vad utrikesutskottet säger i anledning av vår motion. Samtidigt vill jag återigen kraftigt understryka hur viktigt det är att Cypernfrågan inte faller bort i mängden av andra viktiga internationella problem. FN har nu aktivt varit engagerat på Cypern med trupper i 18 år. Och sedan sju år tillbaka är uppdraget för FN ännu mera angeläget än det var tidigare. Händelserna 1974 gjorde situationen värre. Ett flertal FN-resolutioner har antagits som skulle ha ändrat situationen. Men den invaderande sidan — Turkiet — har med tyst medgivande av sin militärt allierade stormakt negligerat FN:s beslut så länge att situationen som den nu är kan riskera att bli permanent, definitiv. En sådan utveckling skulle förutom den skada den tillfogar det cypriotiska folket också bli en skada för FN och dess anseende och möjligheterna att inom FN:s ram lösa konflikten. Det är detta som inte får ske. Det är därför som Cypernfrågan i hela dess vidd måste hållas levande.

Herr talman! Cypernfrågan är verkligen en viktig, men inte så litet bortglömd, fråga i internationella sammanhang. Jag instämmer gärna i föregående talares beskrivning av sakförhållandet. Cypern är en liten nation, som har blivit utsatt för stora påfrestningar. Man måste också se situationen i samband med situationen i Turkiet och naturligtvis även NATO:s roll i ockupationen av den turkiska delen av Cypern. Den innebär en typisk förstärkning av NATO:s roll i Medelhavet. Man behövde den här basen och ville inte släppa den ifrån sig. Sveriges roll i sammanhanget är ganska viktig, eftersom vi är engagerade genom vår FN-styrka där. Jag tycker att utskottet i sin skrivning är litet defensivt. Utskottet säger att man utgår från att regeringen också fortsättningsvis tillvaratar intressen och verkar i FN. Man kunde ha gjort en mera offensiv skrivning, för att påpeka vikten av detta problem i stället för att så överslätande — som jag uppfattar det — beskriva sakerna. Den fredsbevarande styrkan, UNFICYP, som bl.a. Sverige håller på Cypern, är också något som angår oss väldigt mycket. Det är en fråga som bör övervägas av svenska riksdagen och regeringen. Det gäller alltså inte bara kostnader, som vi ser av utskottsbetänkandet, som ackumuleras hela tiden. Det är också en fråga om vad styrkan verkligen uträttar, vilken uppgift och vilken betydelse den har. Om det är på det sättet att den har blivit ett självändamål, som antyds i utskottsbetänkandet, borde Sverige överväga att dra tillbaka sin medverkan med militära enheter på Cypern. Om den inte tjänar något vettigt syfte, utan kanske bara permanentar ett tillstånd, vilket har påpekats här tidigare, då bör vi allvarligt överväga att dra tillbaka våra FN-trupper från Cypern. Det kan hända att ett sådant svenskt agerande skulle göra att man på ett annat sätt får i gång en diskussion och ett ifrågasättande från FN:s sida. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Det betänkande från utbildningsutskottet om förändringar av gymnasieskolans utformning m.m. som vi i dag skall diskutera är det första av tre utskottsbetänkanden denna vecka som rör viktiga förändringar på skolans område. De behandlar i sin tur tre propositioner, den första om besparingar och effektiviseringar inom gymnasieskolan, den andra om studieoch yrkesorienteringen och den tredje slutligen om utveckling och vissa förändringar när det gäller läromedelshanteringen. Gemensamt för alla dessa tre propositioner är att de ger uttryck för tre viktiga utgångspunkter för den utveckling som f. n. pågår i skolan. En av de utgångspunkterna är vikten av en god hushållning med samhällets resurser, också inom skolans område. Vi vet att statens kassakistor långt ifrån är outsinliga. Nödvändigheten av att vi utnyttjar de ekonomiska resurser vi har så effektivt som möjligt har upprepats så många gånger, att det kan tyckas uttjatat. Ändå märker man när man tar del av debatten kring regeringens förslag att insikten om detta inte tycks ha trängt fram på alla håll. Men vi måste acceptera som ett faktum att vi inte i längden kan bedriva samhällelig verksamhet med hjälp av stora lån och att vi inte heller drastiskt kan höja skatterna på det sätt som skulle behövas, om vi den vägen skulle betala allt det vi kostar på oss över statsbudgeten. Den logiska och ofrånkomliga slutsatsen är att vi måste spara, och helst då spara genom att utnyttja våra resurser på ett effektivare sätt — få mera gjort för pengarna. Vi skall inte tro att detta sparande kan genomföras utan att det påverkar också angelägna arbetsområden. Det finns inte så mycket onödig samhällelig verksamhet att ta bort. Vi får alltså acceptera att det ställs hushållningskrav också på de områden där vi helst skulle vilja slippa. För oss som sysslar med skolpolitik innebär det följaktligen att vi också måste acceptera ekonomiska åtstramningar på skolans område. Det här är en krass verklighet, som naturligtvis har satt sin prägel i första hand på den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Den andra utgångspunkten är en decentralisering av beslutsfattandet. I stor utsträckning handlar det om vad vi på skolspråk kallar för friare resursanvändning. Kommuner och enskilda skolor måste bättre själva råda över de ekonomiska och personella resurser som står till skolans förfogande. Det är viktigt ur en allmän demokratisk synpunkt. Åtminstone är det min och regeringens uppfattning att demokratin förbättras ju närmare de berörda människorna besluten fattas. Ett decentraliserat beslutsfattande ger också bättre förutsättningar för medansvar, engagemang och trivsel bland dem som lokalt är verksamma ute på skolorna. På det sättet är detta nog ett av de mest effektiva medlen i våra strävanden att skaffa en bättre och mera kreativ skolmiljö. Till sist finns det anledning att räkna med att ett decentraliserat beslutsfattande också skapar en effektivare användning av resurserna. Det är de människor som är verksamma ute i kommunerna och de enskilda skolorna som bäst vet var resurserna behövs och var de får sin viktigaste användning. En friare, decentraliserad resursanvändning blir än viktigare, då resurserna blir knappa. Den tredje viktiga utgångspunkten är öppenheten mot omvärlden. Det är en påtaglig strävan, som regeringen helhjärtat står bakom, att skolorna så mycket som möjligt öppnar sig mot det närsamhälle där de finns och verkar. Det här kommer till uttryck framför allt i den proposition om studieoch yrkesorientering i grundskolan och gymnasieskolan som kommer att behandlas senare i dag. Den handlar just om hur kontakten mellan skolan och arbetslivet skall kunna förbättras inom syo-verksamhetens ram. Det finns också tidigare exempel på samma strävanden. Jag tänker på de insatser som har gjorts för att flytta ut en del av skolutbildningen på arbetsplatserna, inom företagsförlagd utbildning, genom yrkesintroduktion och en ökad satsning på lärlingsutbildning. Också STA-skolan är ett viktigt medel för att öka den här utåtriktade kontakten. Detta med en öppnare skola kan innebära ett bättre resursutnyttjande, genom att verkligheten blir ett läromedel. Vi får en större realism i den utbildning som ges. Det skapas ett ömsesidigt utbyte mellan skolan och närsamhället som kan bli en stimulans och ge nya impulser för bägge parter. Bakgrunden till den proposition som jag har lagt fram och som nu behandlas, är som alla väl vet det sparmål för gymnasieskolan om i huvudsak 180 milj.kr. som riksdagen beslutade om under hösten 1980. Jag har försökt utforma de besparingsinsatser som är nödvändiga på ett sådant sätt, att de leder till en ytterligare decentralisering av beslutsfattandet. Skolstyrelser och skolor får möjlighet att koncentrera sina resurser där de bäst behövs. Som bekant innehöll propositionen följande sparmöjligheter: En friare resursanvändning, där, mycket enkelt uttryckt, halvklasstimmar kan göras om till helklasstimmar. En begränsad del av arbetet får ske som självstudier med lärarhandledning inom den friare resursanvändningens ram, om skolorna så önskar. Möjligheterna att sammanföra elever från 3 och 4-åriga linjer förbättras, varigenom färre grupper kan bildas. Inga undervisningsgrupper skall ha färre än åtta elever, men vissa timreduktioner görs i mycket små grupper. Vikarier behöver inte tillsättas om den ordinarie läraren är tillfälligt frånvarande. Med erfarenhet av hur besparingsförslag i allmänhet blir bemötta, speciellt när det gäller den grupp som man själv tillhör, kan man konstatera att detta förslag har blivit ganska väl mottaget, både i den allmänna debatten och vid utskottsbehandlingen. Att det har förekommit en del kritik är alltså naturligt. Framför allt har kritiken koncentrerats kring förslaget om självstudier. Det är också på den punkten som utskottet inte har kunnat enas. Där finns dessutom den största skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och propositionen. Jag är naturligtvis helt på det klara med att en förändring av detta slag inte är helt utan problem. Delvis är det en ny och för många kanske litet ovan arbetsform inom gymnasieskolan. Men självständigt arbete är egentligen inte någonting nytt. Redan i Läroplan för gymnasiet 70 betonas vikten av träning till ökad självständighet i studierna. Vi vet att bristande vana vid självstudier är en belastning för gymnasieelever som går vidare till högre utbildning. Ett sätt att råda bot på detta problem är att införa ett ökat mått av självstudier på gymnasieskolan. Enligt min uppfattning hade vi måst vidta åtgärder i den riktningen även om inte de ekonomiska motiven drivit på utvecklingen. Det är också viktigt att vi är på det klara med vad självstudier egentligen skall innebära. Tanken har aldrig varit att läraren oförberedd skulle lämna klassen åt sitt öde. Tvärtom måste självstudierna vara väl planerade och innefatta konkreta arbetsuppgifter för eleverna som kan utföras antingen individuellt eller i grupp. Lärarna har en viktig uppgift i att förbereda och handleda självstudierna. Därför föreslås också i propositionen en resurs för handledning av självstudierna motsvarande 40 26 av självstudietimmarna. Den resursen är också tänkt att skapa möjlighet att särskilt stödja elever som av olika skäl riskerar att hamna utanför arbetet. Det har heller aldrig varit avsikten att antalet lärarledda lektioner schablonmässigt skulle minskas med samma procentenhet för alla linjer och specialkurser. Naturligtvis måste hänsyn tas till utbildningsinnehåll, olika riskmoment inom utbildningen osv. Trots att man kan hävda att självstudier på gymnasiet i den ytterst begränsade omfattning det här är fråga om faktiskt har ett visst pedagogiskt värde som en förberedelse för de självständiga studier som möter eleverna på högskolenivå, är det självklart att varje lokal skolledning bäst kan bedöma i vad mån självstudier utgör ett positivt inslag eller utgör något negativt som man vill minska ner så mycket som möjligt. Den möjligheten föreligger också, den friheten erbjuder systemet. Självstudier kan samlas till en viss del av arbetsveckan. Den frigjorda timplanetiden bör läggas ut som elevtimmar på schemat och som sammanhängande pass. Skolledningen kan då förlägga koncentrationsdagar, skrivningar, studiebesök och friluftstimmar på den frigjorda tiden och utanför den återstående lektionstiden. På det sättet kan flera lärarledda lektioner bevaras ograverade, om man så vill. Antalet timmar enligt schema är i dag långt ifrån detsamma som antalet lärarledda lektioner. Bortfallet kan på vissa linjer ibland uppgå till 25 96. Det här är ett faktum som gör att konsekvenserna av den föreslagna självstudietiden kan bli betydligt mindre än vad man har föreställt sig på sina håll, som jag sade tidigare. På de skolor där man i dag tillämpar koncentrationsläsning och försöksverksamhet med fri resursanvändning är eleverna positiva till ett friare arbetssätt, där man får ta ansvar för en uppgift, enskilt eller i grupp, och inom en planerad tidsram redovisa resultatet. Förutsättningarna att genomföra självstudier på ett framgångsrikt sätt kan naturligtvis variera från skola till skola. De kan t.ex. bero på elevernas bakgrund och skolans lokalsituation. Därför är det också ett mycket viktigt inslag i både propositionen och utskottsmajoritetens förslag, att avgörandet om man vill tillämpa självstudier, och i så fall i vilken utsträckning, ligger på de lokala skolmyndigheterna. Det är lokalt man bäst vet hur man bör använda sina resurser, det vill jag återigen understryka. Utskottet har godtagit principen om självstudier men vill fördela dem på annat sätt. I stället för ett successivt införande, med en blygsam början i första årskursen på gymnasieskolan, vill utskottet begränsa självstudierna till den sista årskursen. Samtidigt tar man bort den av mig föreslagna handledarresursen. På det sättet uppnås samma nettobesparingseffekt som enligt propositionsförslaget. Jag tänker inte gå i debatt med utskottet om vilket system som är det bästa. Erfarenheten får sedan visa om det är lämpligt att koncentrera själstudierna till sista årskursen eller om man i framtiden bör pröva den modell som propositionen föreslog, med ett successivt införande och en rejäl handledarresurs. I övrigt kan jag konstatera att utskottet i huvudsak och i stor enighet har godtagit propositionens förslag. Vissa förändringar har vidtagits då det gäller timplanerna. Jag har inga väsentliga invändningar mot den uppläggning som utskottet har valt. Jag tycker att det är glädjande med den breda uppslutning som huvuddelen av förslagen har fått. Det visar att alla är medvetna om att det är viktigt med ett effektivare utnyttjande av skolans resurser och att det är rätt att försöka åstadkomma det genom ett mer decentraliserat beslutsfattande i skolan. Det går att spara i gymnasieskolan utan att försämra undervisningens kvalitet. Genom den ökade lokala självbestämmanderätt som regeringen har föreslagit, och som utskottet nu har ställt sig bakom, blir det möjligt att se till att pengar och lärarresurser används på ett vettigt sätt. Det ligger naturligtvis i allas intresse att stödja en sådan utveckling.

Herr talman! Skolministern påstår att hennes proposition har blivit väl emottagen och att det föreligger en bred enighet i utskottet. Jag tror att både vi i utskottet och folk ute i skolsamhället finner hennes yttrande totalt obegripligt. Man skall ha mycket låga anspråk på vad som är väl emottaget och vad som är enigt i så fall. Det verkar som om skolministern inte har läst eller hört talas om alla omdömen om den borgerliga regeringens sätt att hantera gymnasieskolan. Jag tänker på uttalanden som ”oförskämt”, ”nonchalant”, ”inkompetent”, ”hårresande” och ”utan kunskap om skolverkligheten”. Det har i en strid ström kommit in protester till oss riksdagsledamöter från mängder av skolor, lärargrupper, elever och föräldrar. Det har det gjort därför att den borgerliga regeringen har lagt ytterligare ett förslag om resursnedskärningar i gymnasieskolan, som verkligen går ut över kvaliteten i skolan. Detta förslag spär ytterligare på de beslut om minskade resurser till skolan som den borgerliga riksdagsmajoriteten tidigare drivit igenom. Nu är det alltså dags igen. Allt tycks för de borgerliga företrädarna så välbeställt i skolan att man utan vidare kan minska resurserna. Vi socialdemokrater ställer oss mycket frågande inför en sådan politik. Och inte nog med att den borgerliga regeringen med lätta penndrag kraftigt minskar skolornas resurser. Till allas stora förvåning får man också höra att skolministern anser att dessa resursminskningar utgör en pedagogisk reform. Regeringens mest långtgående förslag är de s.k. självstudietimmarna, dvs. lärarlösa lektioner. Att påstå att lärarlösa lektioner skulle innebära ”en reform” är antingen uttryck för ett rent hyckleri eller för att skolministern över huvud taget inte har några kvalitetskrav på vad en gymnasiesutbildning skall innebära. En politik för att främja självständigt arbete i gymnasieskolan är däremot något helt annat. Om regeringen verkligen hade önskat att ytterligare stimulera självständigt arbete borde man i stället ha angripit innehåll och arbetssätt i gymnasieskolan. En organisatorisk lösning som innebär att antalet lärare skall minska med flera hundra har mycket litet att göra med strävanden att öka självständigt arbete, i varje fall om det skall vara någon kvalitet i gymnasiestudierna. Att skolministern ger de rena nedskärningsförslagen en pedagogisk förklädnad är väl magstarkt och slår obönhörligen tillbaka mot skolministern själv. Vi vill betacka oss för den här typen av ”reformarbete” inom skolpolitiken. Det gör hela skolsamhället, och vi socialdemokrater ställer upp på skolans sida. Vi har tidigare kraftigt opponerat oss mot resursnedskärningarna, och det tänker vi fortsätta med. Genom personalinskränkningar på skolans område blir resultaten sämre, och den redan pressade skolsituationen blir än besvärligare. Detta konstaterande är särskilt oroande i en tid då ungdomsarbetslösheten breder ut sig så kraftigt. Den viktigaste uppgiften för gymnasieskolan borde då vara att få koncentrera sig på de viktiga uppgifterna att ge så många ungdomar som möjligt en meningsfull gymnasieutbildning. I stället drabbar regeringen gymnasieskolan med illa genomtänkta sparförslag. Nu har inte heller den borgerliga riksdagsmajoriteten kunnat förbli helt opåverkad av den massiva kritiken mot regeringsförslaget. Med den förändring som utskottsmajoriteten gör av propositionen genom att halvera självstudietiden ger man kritiken delvis rätt. I det politiska spel som lett fram till denna borgerliga kompromiss i utskottet anser jag att moderaterna har spelat en ganska ynklig roll. Hela detta nedskärningsprogram utarbetades i utbildningsdepartementet under den tid Britt Mogård var skolminister. När propositionen lades fram hade moderaterna blivit skrämda av kritiken och ville inte riktigt stå kvar vid sitt ursprungliga förslag. Moderaterna väckte en motion. Den var visserligen ganska otydlig men den uppfattades så att den gick emot lärarlösa lektioner. Moderaterna hade alltså chansen att tillsammans med socialdemokrater och vpk rädda skolan från påfundet med lärarlösa lektioner. Men moderaterna vågade inte eller ville inte ta den chansen. I utskottsbetänkandet liksom tidigare i propositionen förespeglas skolorna att de besparingar som nu måste göras inte skall märkas så särskilt mycket i skolarbetet. Det skall på något sätt vara lärarlösa lektioner utan att det ändå är lärarlösa lektioner. Det är ett nonsensresonemang. Vad det handlar om är ett sparförslag med lärarlösa lektioner som innebär en vinst för staten på 70 milj.kr. Och det innebär att gymnasieskolan förlorar mellan 400 och 500 lärare. De siffrorna är realiteter. Att hävda att kvaliteten i gymnasieutbildningen inte kommer att försämras när flera hundra lärare försvinner är helt enkelt oförskämt mot de lärarna. Aldrig så välmenande tal och texter kan inte ändra den verkligheten. Självfallet kommer detta att innebära försämringar. Någonstans måste resursnedskärningarna ske. Riksdagsmajoriteten tycks i det sammanhanget kasta lystna ögon på förstärkningsresursen. Denna resurs är en sammanslagning av flera olika skolstatsbidrag. Den skall enligt propositionen utgöra en förstärkningsresurs, dvs. fördelas främst efter behov, alltså med vår tolkning — och jag hoppas också med utskottsmajoritetens — fördelas till de elever som har störst behov av stöd och hjälp. Att ta från den resursen för att delvis rädda skolan från ett illa genomtänkt sparförslag i form av lärarlösa lektioner är att direkt pricka ut dem som skall betala resursnedskärningarna, dvs. de elever som är i särskilt behov av stöd och hjälp. Vi motsätter oss självfallet en sådan ojämlikhetspolitik. Propositionen innebär också en omfattande förändring av timplanerna för de 3 och 4-åriga linjerna. Det är mycket anmärkningsvärt att sådana förändringar läggs fram för riksdagen utan att de föregåtts av något verkligt utredningsarbete eller något remissförfarande. Riksdagens utbildningsutskott har alltså tvingats ta ställning till ett förslag, vars konsekvenser det inte har varit möjligt att förutse i alla delar. I stället har olika lärargruppers reaktioner på propositionen, sedan den väl offentliggjorts, fått vägleda utskottet i dess arbete. Som alla förstår är det ett mycket slumpartat sätt att arbeta och en mycket otillfredsställande situation. Vi socialdemokrater är positivt inställda till att i ökad utsträckning samordna timplanerna på 3 och 4-åriga linjer. Vi menar att det är rimligt med en ökad samläsning där. Mot den bakgrunden ville vi inte när vi motionerade motsätta oss regeringsförslaget i den här delen. Vi hoppades att under utskottsarbetet få klarhet i detta. På ett par punkter var vi tveksamma redan från början, och på de punkterna har det också varit möjligt att under den hektiska månad då denna fråga har behandlats i utskottet få en ändring till stånd. Det gäller ämnet samhällskunskap på den 4-åriga tekniska linjen och ämnet historia på ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk linje. För båda dessa ämnen har utskottet enhälligt frångått propositionen, så att dessa ämnesgrupper inte drabbas på det sätt som regeringen föreslog. Herr talman! Jag vill återigen upprepa att det är anmärkningsvärt att regeringen lägger fram förslag till riksdagen om så omfattande förändringar i en skolform utan att kunna presentera ett nödvändigt förarbete, inkl. remissynpunkter från de berörda organisationerna och grupperna. Det är kanske inte minst därför som kritiken har blivit så stark mot regeringens förslag. Slutligen en sista kommentar: Gymnasieskolan står nu inför två verkligt stora utmaningar. Den ena är att klara sin del i kampen mot ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda alla ungdomar meningsfull utbildning. Den andra är att ta del av gymnasieutredningens nyligen framlagda betänkande och föra en konstruktiv debatt om utredningens förslag om nödvändiga och mer långsiktiga förändringar av gymnasieskolan. Man får nu verkligen hoppas att regeringens bryska behandling av gymnasieskolan, dess personal och elever, inte skall leda till en så stor förstämning att också de här betydelsefulla arbetsuppgifterna drabbas av den politik som nu förs på skolans område. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Entydiga reaktioner runt om i landet bland studerande, lärare och föräldraföreningar talar om att denna proposition är mycket illa genomtänkt, alltigenom kortsynt och att den äventyrar den under 1980-talet tilltänkta gymnasiereformen. Jag kan alltså med kraft understryka det Lena Hjelm-Wallén redan tidigare har sagt om det goda mottagandet som utbildningsministern var villig att referera till. Låt mig ta bara ett exempel ur den meterhöga brevtraven från många olika människor i landet som vill att vi skall stoppa den här propositionen. Det är Lärarnas riksförbunds lokalavdelning på Älvkullegymnasiet i min egen hemstad Karlstad, som menar att de delar av propositionen som gäller förslag om nya timplaner, lärarlösa lektioner och nya riktlinjer för gruppindelning måste skjutas på framtiden så att gymnasieutredningens förslag kan inväntas. Dessa lärare i Karlstad menar, liksom många lärare — sannolikt de allra flesta — på andra håll, att besparingarna blir små och att den värdefulla medverkan som lärarna själva via sina organisationer kan ge vid en gymnasiereform kommer bort. Om denna proposition genomförs så genomförs en särskild, ny gymnasiereform i form av ett besparingsprogram. Det står ju också klart, att det nu rör sig om omfattande ingrepp i gymnasieskolans verksamhet. Och visst är det då märkligt att regeringen lägger fram de här förslagen kort tid innan gymnasieutredningen kommer med sitt betänkande. Även om regeringen har fått synpunkter från utredningen innan den här propositionen lades fram, så är ju en helhetsbedömning av gymnasieskolans framtida utformning inte en exklusiv angelägenhet för regeringen och utredningen. Här måste de anställdas fackliga organisationer, elevernas organisationer, kommuner och andra intressenter få delta i helhetsbedömningen. Och det är märkligt att regeringen tvingar riksdagen till ett kortsiktigt ställningstagande, innan riksdagen har hunnit sätta sig in i alla de frågor som en kommande reform handlar om, och innan riksdagen har haft en chans att ta ställning till en helhetsbedömning. Nu vill regeringen faktiskt omstrukturera hela gymnasieskolan innan ett reformarbete kan startas. Hela 1980-talet kommer att präglas av ett utdraget förändringsarbete. Betydande delar av det som förändras under de närmaste åren — om nu regeringen får som den vill i dag — kommer att få en helt annan utformning under den senare hälften av årtiondet. Här talas nu fagert om friare resursanvändning, och det skulle ju på många sätt kunna vara bra, om inte samtidigt resurserna minskades kraftigt. Som förslaget nu ligger begränsas i stället kommunernas och skolornas frihet att handskas med resurser. Något liknande sker med regeringens förslag att slopa länsskolnämndernas dispenser för undervisning i mindre grupper. Skolorna ställs här inför valet att antingen försämra undervisningens standard för stora grupper av elever eller att avstå från att inrätta undervisning i sådana ämnen som har för få elever. Hur skolan än bestämmer så blir det en försämrad undervisning. När det gäller samläsningen och förslaget till nya timplaner har regeringen varken angett några pedagogiska skäl eller belyst de pedagogiska följderna av de här förslagen. Det är här anmärkningsvärt att undervisningen i s.k. teoretiska ämnen utarmas på de ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga linjerna. Detta är en mycket farlig utveckling, i synnerhet utifrån ett demokratiskt perspektiv på den fortsatta samhällsutvecklingen. En progressiv samhällsutveckling är inte betjänt av ekonomer, tekniker och naturvetare som saknar instrument för att sätta in sina kunskaper i ett historiskt, kunskapsteoretiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Regeringen vill nu skära ner historia och samhällskunskap och på teknisk linje koncentrera dessa båda ämnen till en enda årskurs, den tredje årskursen. Detta kommer att försvåra möjligheterna att växla utbildningslinje. Andra linjer läser dessa ämnen de två första läsåren. Timplanerna för historia och samhällskunskap på de här berörda linjerna är redan snäva, och det har redan lett till att lärostoffet är rikligt tilltaget och kompakt. Här gäller det ju att skola in samhällsmedborgare till ett perspektiv på det förflutna, på nuet och på framtiden. Till det krävs fast förankrade kunskaper som grund för att eleverna skall kunna orientera sig i dagens värld. Det åstadkommer man inte på en termin eller ens ett läsår. En sådan kunskapsprocess kräver kontinuerlig undervisning. Det är fråga om en mognadsprocess. Undervisningen vänder sig här till elever som får rösträtt vid 18 års ålder, medan de ännu går i skolan. Dessutom stärker denna åtsnävning av timplanerna ytterligare den redan inledda inriktningen mot snävare yrkesutbildning. Här utbildar vi ekonomer, tekniker och naturvetare för viktiga poster inom industri och statligkommunal verksamhet. Skall vi tillåta att dessa människor i framtiden har ett bristfälligt historiskt perspektiv och ytliga eller bristande insikter i de centrala samhällsfrågorna? Så till förslaget om att minska antalet lärarledda lektioner i gymnasieskolan. Det betecknar vi i vår partimotion med all rätt som ett osedvanligt dilettantmässigt förslag. Här förklarar regeringen med en svepande gest alla skolledningar och lärarkårer som inkompetenta. Tillströmningen till gymnasieskolan ökar. Bakgrunden är delvis den ständigt ökande ungdomsarbetslösheten. Den s.k. ungdomspropositionen gav gymnasieskolan ytterligare ett speciellt ansvar. Och då vill regeringen dra undan lärarresurser — för att spara litet pengar. Det är inte ens säkert att pengar sparas på det här sättet. Alla erfarenheter tyder på att självständigt elevarbete kräver långt större insatser från lärarnas sida än vanliga, lärarledda lektioner. Det behövs en omfattande handledning — inviduellt och i grupper. Det är inte för många lärare i gymnasieskolan som har lett till att träningen i självständigt arbete har eftersatts hittills. Så till sist förslaget att ta bort korttidsvikarierna i gymnasiet, som än en gång visar hur regeringen lyckas missförstå ett problem. Det är visserligen tveksamt om korttidsvikarierna alltid verkligen fyller den uppgift som de är satta till. Men det problemet löser man ju inte genom att ta bort korttidsvikarierna. Orsaken är ju i sådana fall i stället att korttidsvikarier är för dåligt utbildade och inte har någon fortlöpande kontakt med undervisningen i de klasser där de får arbete. Där kanske ändå gymnasieutredningen nu har kläckt förslag till hur problemet skall lösas. Herr talman! Det går inte att genomföra de besparingar inom gymnasieskolan som sparpropositionen 1980/81:20 förutsatte. Riksdagens beslut att bifalla propositionen i den delen måste därför rivas upp. Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! När man föreslår sparåtgärder kan man inte förvänta sig att få lättvunna politiska poäng. Lena Hjelm-Wallén sade att socialdemokraterna betackar sig för besparingar på det här området. Men riksdagen har ju redan hösten 1980 beslutat att 6 70 av statsbidraget till gymnasieskolan, alltså 180 milj.kr., skulle sparas. Detta genomförs nu. Då gör socialdemokraterna det lätt för sig genom att helt enkelt låta bli att hålla fast vid sparmålet som de tidigare har ställt sig bakom. Menistort sett, utom på en punkt, är utskottet överens med regeringen om sparmetoderna som föreslås i propositionen. Man säger i utskottsbetänkandet ja till att samordna timplanerna, till att skärpa reglerna vad avser dispenser för små grupper och till att genomföra en friare resursanvändning. På en punkt skiljer sig majoriteten i utskottet från propositionen, nämligen när det gäller volymen på självstudier — men självstudier som sparmetod accepteras. Det är naturligtvis oppositionens uppgift att kritisera de förslag som vi lägger fram. Jag är den första att tillerkänna oppositionen den rätten. Ingen kan heller hindra oppositionen från att göra en karikatyr av det framlagda förslaget —i stället för att kritisera det — och sedan kritisera den bilden. Det är ett gammalt debattrick, men tyvärr är det inte alltid så lätt att genomskåda av dem som det hela är avsett för. Lena Hjelm-Wallén och Raul Blächer hänvisar till kritiska röster, men de uppfattningar som människor har haft har ofta byggt på felaktiga grunder och inte utgått från propositionens faktiska innehåll. Man kan inte begära att folk i allmänhet skall kunna gå till källan och kontrollera att de påståenden som kritiken bygger på är sanna, inte bara halvsanningar. — Jag tycker för min del att kritiken är ett exempel på det som jag har sagt. Oppositionen har valt att blåsa under de skräckfantasier som det är lätt att måla upp när man talar om lärarlösa lektioner. Det var inte annat att vänta än att Lena Hjelm-Wallén skulle ta upp självstudierna. Den frågan är en aning infekterad, och ur Lena Hjelm-Walléns synpunkt är den delen av vårt förslag antagligen mycket tacksam att kritisera. Men självstudier är fullt möjliga att genomföra i gymnasiet utan att de uppsatta målen behöver ifrågasättas. Jag vill betona att det här är en besparing som riksdagen enhälligt har beslutat om — det förelåg då inte någon reservation från socialdemokraterna. Det var bara, typiskt nog, vpk som i ett utslag av sin traditionella överbudspolitik röstade emot förslaget. Men en besparing av den här storleksordningen kan inte genomföras utan att det faktiskt drabbar antalet lärartimmar. Självstudier är heller inte något nytt. Specialarbete är t. ex en sorts självstudier, och det förekommer som en del av arbetet i gymnasiet. Där studerar eleverna mestadels utan lärare men med en viss lärarhandledning. Vidare ligger det ett värde i sig i det förhållandet att eleverna, som snart är mogna för eftergymnasial utbildning på högskolor eller kanske i verkstadsskolor, lär sig att i varje fall i någon mån studera på egen hand. Det är inte en efterrationalisering eller ett försök att göra en dygd av nödvändigheten när jag säger det. Glöm inte att det är fråga om elever som under gymnasietiden blir myndiga, som snart skall betros med självständiga uppgifter i samhället. Om det skulle visa sig att man på en skola inte kan eller vill ha självstudier behöver man inte heller ha det. Förändringarna i statsbidragssystemet gör det nämligen möjligt för skolledningen att själv avgöra detta. Valfriheten är alltså väl tillgodosedd. Samtidigt som den osakliga kritiken mot detta enligt min mening förnuftiga förslag om självstudier pågick som bäst yttrade några högt kvalificerade universitetsmän vid ett samtal som jag hade med dem att det var på tiden att gymnasiet gav gymnasisterna åtminstone en inledande inskolning i vad universitetsstudier egentligen innebär, så att inte övergången mellan gymnasium och eftergymnasial utbildning blir alltför abrupt. Man kan fråga sig: Hur genomgripande är egentligen förslaget om självstudierna? Ja, enligt propositionen motsvarar det 70 miljoner. Det är alltså ca 2 20 av lärarkostnaderna, och det är 2 20 — inte mer — av lektionstiden. Samtidigt får skolan rätt att tillgodogöra sig ett belopp som motsvarar de kostnader för korttidsvikarier som man sparar in. Den faktiska tiden för självstudier kommer att motsvara, om man utnyttjar den möjligheten, 1 76. Det kan man jämföra med att den självstudietid som förutsätts i KOMVUX timoch kursplaner uppgår till 50 90. Det ger kanske något av proportionerna i debatten.

Herr talman! Visst skall vi hushålla med resurserna också i gymnsieskolan, och vi socialdemokrater accepterar vettiga hushållningsförslag. Det visar vi ju också när det gäller den här propositionen, där vi har accepterat de förslag som vi menar inte slår direkt mot kvaliteten på utbildningen. Men vi säger helt nej till självstudier i Tillandersk tappning, för det är fråga om lärarlösa lektioner eller i värsta fall inga lektioner alls. Eleverna behöver juinte ens vara i skolan när lektionerna inträffar, enligt utskottsmajoriteten. Och det här ställningstagandet gör vi alltså inte därför att det är tacksamt att kritisera verksamheten. Vi är faktiskt oroliga för kvaliteten i utbildningen, när lektioner i svenska, historia osv. helt skall hållas utan lärare och när man inte ens kan garantera att det blir verksamhet i skolan av detta. Det innebär att man från den nivå vi nu har för de här ämnena drar ner kvaliteten. Jag menar att det är oroande att skolministern inte har klart för sig skillnaden mellan å ena sidan besparingsförslag, t.ex. att göra rena resursindragningar av lärartjänster, och å andra sidan att med förändrade arbetsformer stimulera till självständigt arbete som måste ske genom ett målmedvetet pedagogiskt arbete. Det är oroande ur skolans synpunkt att skolministern inte har detta klart för sig, och jag tycker här i riksdagen att det är direkt pinsamt.

Herr talman! Skolministern talar om karikatyrer i detta sammanhang. Jag får då bara erinra om att karikatyrer bör vara roliga i sina medvetna överdrifter. Men den här propositionen och dess följder ute i landet i fråga om gymnasieskolan är inte alls roliga, och varken Lena Hjelm-Wallén eller jag har väl gjort några ansträngningar att framställa det på något avsiktligt lustigt sätt. Skräckfantasier talar skolministern också om när det gäller lärarlösa lektioner. Det enda jag har refererat till är sakliga invändningar från lärarna själva. Jag har läst igenom massvis med uttalanden från lärarfackföreningar, från Hemoch skola-föreningar, från sakkunnigt folk i skolsamhället över huvud taget, där man talar om detta. Och vad jag sade var att alla erfarenheter tyder på att självständigt elevarbete kräver långt större insatser från lärarnas sida än vanliga lärarledda lektioner. Det är liksom ett sammandraget citat ur den meterhöga trave av invändningar från hela landet som jag har på mitt skrivbord. Ulla Tillander kan följa med mig in på mitt arbetsrum, så skall jag visa detta. Till sist: Vpk för ingen traditionell överbudspolitik. Vi har en sammanhängande ekonomisk politik. Däri ingår planmässig utbyggnad av industriproduktion, däri ingår skattepolitik, däri ingår mycket annat. Ulla Tillander kan studera det bl.a. i vår motion med anledning av höstens s.k. momsproposition. Och någon anständighet i bemötandet av politiska motståndare kan man faktiskt med rätta begära även av skolministern.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att göra den reflexionen att det hade varit bra om Raul Blächer hade läst propositionen i stället för tidningar. Jag kan inte heller annat än beklaga den ensidighet varmed man fokuserar intresset på den trots allt mycket lilla detalj som självstudierna utgör. Sinnet för proportioner är inte särskilt väl utvecklat hos dem som kritiserar. Den bild man försöker skapa — onekligen inte utan en viss framgång — när man talar inte om självstudier utan om lärarlösa lektioner är ganska grotesk. Man glömmer det enkla faktum att studierna på gymnasiet bygger på förtroende mellan lärare och elever och att det förtroendet fungerar också när läraren inte är kroppsligen närvarande. Man glömmer bort att det handlar om ungdomar som är på väg att bli vuxna, som är i färd med att utbilda sig och som i allmänhet är klart medvetna om det ansvar detta medför. I andra sammanhang förväntas dessa ungdomar ha en mognad och en ansvarskänsla som väl kan mäta sig med vad som förutsätts när man talar om en viss självständighet i studierna i skolan. Jag vågar påstå att självstudier inte är något nytt i skolans värld. De förekommer som naturliga inslag på skolans alla stadier, även om man inte alltid kallar det självstudier. I den socialdemokratiska motionen 1980/81:72 med anledning av sparpropositionen hösten 1980 uteslöt inte heller socialdemokraterna möjligheten att låta elever studera självständigt en viss tid. I utbildningsutskottets betänkandet står det att sparmålet skall uppnås ”också genom andra åtgärder”. Det måste uppfattas som att införandet av självstudier accepteras som en åtgärd också av socialdemokraterna, eftersom socialdemokraterna står bakom den skrivningen. Därför blir man ganska förvånad över deras kategoriska avvisande av självstudierna i dag. Hur kommer det sig att frågan om självstudier nu har blivit en principfråga för socialdemokraterna? Socialdemokraternas ställningstagande blir än mer anmärkningsvärt med tanke på att man 1980 ställde sig bakom krav på besparingar på 180 milj.kr. Nu sparar man bara 105 milj.kr. Det gick tydligen bra att spara i teorin; när det blir fråga om verkliga åtgärder sviker modet. Socialdemokraterna har gått emot förslaget utan att redovisa några andra konkreta besparingsförslag.

Herr talman! Ulla Tillander påstår att de lärarlösa lektionerna och besparingen på 70 milj.kr. är en detalj. Gymnasieskolan förlorar dock härigenom flera hundra lärare, och det är ingen detalj. Visst vill vi också verka för självständigt arbete. Det står i våra motioner och reservationer. Men självständigt arbete är en färdighet som eleverna måste tränas i under hela skoltiden. Den måste byggas upp successivt, och det kräver en god kontakt med lärarna som handledare. Jag ifrågasätter nästan om inte problemen för skolan blir ännu större med utskottsmajoritetens än med propositionens förslag, eftersom handledarresursen nu helt och hållet försvinner — nu är det fråga om rent lärarlösa lektioner utan handledning. Man kan inte, Ulla Tillander, sätta upp sparmål som till varje pris måste uppnås. Riksdagsledamöter måste tillåtas att kritiskt granska förslagen. Läggs det fram ett förslag som uppenbarligen är helt felaktigt — och det är förslaget om de s.k. självstudierna i den tappning som Ulla Tillander och utskottsmajoriteten har givit det — måste riksdagsledamöter ha rätt att säga nej till förslaget.
Herr talman! Kan skolministern tala om för mig var i vpk-motionen eller i mitt inlägg i dagens debatt det skulle framgå att jag inte skulle ha läst propositionen? Sedan är det förvisso så att vi inte kan, i synnerhet från oppositionens sida, nöja oss med att läsa propositionerna. Vi måste också ta del av den kritik som propositionerna väcker ute i landet. Det är ju på så vis vi kan förankra den demokratiska kritiken. Det kommer ändå lärarna, eleverna och föräldrarna vid att framföra kritik, och om vi sedan artikulerar denna kritik här i kammaren, är det helt i sin ordning. Den kritik vi framför kan också bygga på tidningsartiklar. Det är inte föraktligt att också följa tidningarna, Ulla Tillander — det kanske även skolministern borde göra. Propositionen är en partsinlaga, där verkligheten och konsekvenserna av propositionens genomförande beskrivs på ett idylliserande sätt. Därför kan man absolut inte se den som den enda kunskapskällan.

Herr talman! De kritiska röster som Raul Blächer åberopar har till största delen hörts innan propositionen kom. Att spara är, som jag sade tidigare, ingen åtgärd som kan förväntas medföra lättvunna politiska poäng. Vill man vinna sådana, skall man konsekvent gå emot alla konkreta förslag till besparingar, ungefär som socialdemokraterna gör — vilket inte hindrar att de kräver kraftåtgärder mot budgetunderskottet. Vad man möjligen kan hoppas på är att den beslutsamhet som ett genomfört sparprogram ändå vittnar om skall vinna en viss uppskattning på något längre sikt. Den obeslutsamhet som kommer av rädslan för att fatta beslut som kritiseras av någon grupp är en dagslända. Den är omöjlig i ett något längre perspektiv. Alla krav kan faktiskt inte strykas medhårs. Man kan inte i det långa loppet vara vän med alla. För den som lyfter blicken litet grand över de svenska förhållandena — det finns kanske behov av att säga det i ett sådant här sammanhang — och ser sparförslagen mot den mörka bakgrund som avtecknar sig utanför Sverige ter sig nog det tal om nedrustning som förts här i dag av Lena Hjelm-Wallén och Raul Blächer som minst sagt överdrivet. Jag tror att det perspektivet är ganska nyttigt, för då påminns vi om vad vi gemensamt har att värna om. Nödvändigheten av en viss återhållsamhet framstår då inte heller som katastrofal. Sinnet för proportioner återställs och förhoppningsvis förtonar lusten att göra en höna av en fjäder. Talet om att propositionens förslag och i synnerhet förslaget om självstudier skulle drabba de svaga i skolan är egentligen mycket illa grundat. Den friare resursanvändning som hela förslaget bygger på innebär ju att man bättre kan koncentrera resurserna dit där de bäst behövs. Det medför faktiskt att man i många fall kan ge svagpresterande elever ett bättre stöd än f.n. Jag kan ta ett konkret exempel. En lärare har bl.a. årskurs 3 på humanistisk linje med 23 elever som har betygsgenomsnitt mellan 3,5 och 3,7 efter elva års studier i svenska. Samma lärare eller en kollega har samtidigt årskurs 1 på verkstadsteknisk linje i svenska med 30 elever, däribland ett antal elever med läsoch skrivsvårigheter. Genom en timmes självstudier i den humanistiska trean kan läraren få två halvklasstimmar med verkstadsteknikerna.

Herr talman! Som en av företrädarna för utskottsmajoriteten vill jag gärna ge en litet fylligare beskrivning av utbildningsutskottets betänkande 1981/ 82:5. Detta känns speciellt angeläget, då innebörden av betänkandet inte tycks stå klar för flertalet av dem som kommer att beröras av riksdagens beslut i frågan. Den debatt som hittills har förekommit gör det också mycket angeläget för mig att betona att det är viktigt, när betänkandets innehåll debatteras, att erinra sig bakgrunden till regeringens proposition. I proposition 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m., föreslogs en besparing inom gymnasieskolans ram på ca 180 milj.kr.; det har skolministern redan nämnt. Besparingseffekten skulle uppnås främst genom en minskning av lärarinsatserna med 6 96 fr.o.m. läsåret 1982 81:12 och 15 att målet borde vara att uppnå en besparingseffekt som i huvudsak motsvarade det belopp som angavs i propositionen. Även andra besparingsmetoder borde enligt utskottet prövas i regeringens arbete med en proposition. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag. Riksdagen har alltså redan i våras beslutat om en besparing av storleksordningen 180 milj.kr. inom gymnasieskolans ram. I den nu lagda propositionen 1981/82:14 kommer regeringen igen med förslag för att effektuera riksdagens beslut från i våras. För att ge skolstyrelserna och skolorna större möjlighet att fördela de ekonomiska resurserna på de områden där de bäst behövs föreslås nu en friare användning av en mindre del av gymnasieskolans statsbidrag, vilket innebär att gymnasieskolan liksom grundskolan får en förstärkningsresurs. Vikten av en behovsinriktad resursfördelning betonas. För att sparmålet skall uppnås föreslås, att timplanerna för de 3 och 4-åriga linjerna samordnas så att mer samläsning kan äga rum, vilket ger ca 35 milj.kr. i besparingar, vidare att länsskolnämndernas möjlighet att ge dispens från lägsta elevantal för anordnande av undervisning skall upphöra, vilket ger ca 60 milj.kr., och att timtalen reduceras i små undervisningsgrupper, vilket ger ca 15 milj.kr. Den återstående delen av besparingsmålet, ca 70 milj.kr., föreslås i propositionen tas ut genom en minskad lärartilldelning till skolorna och som en följd därav läggas ut som ett visst antal självstudietimmar för eleverna. För att åstadkomma en omfattande samlad resurs för fri användning förordas i propositionen, att ett så stort antal timmar i gymnasieskolans timplaner markeras som självstudietimmar att det motsvarar en bruttobesparing av 175 milj.kr. Av detta belopp skall 70 milj.kr. utgöra nettobesparing och 105 milj.kr. återföras till kommunerna som en särskild handledarresurs, vilken skall ingå i den fria förstärkningsresursen. Effekten av nettobesparingen om ca 70 milj.kr. föreslås mildrad genom att skolorna som en allmän undervisningsresurs får tillgodoräkna sig ej utnyttjade korttidsvikarietimmar. Som en följd av de tänkta självstudietimmarna föreslås också att specialarbetet i gymnasieskolan avskaffas. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts. I en moderat kommittémotion yrkas att den besparing som uppnås genom självstudietimmar i stället skall tas ut genom reduktion av resursen för timmar till förfogande och genom att statsbidrag ej utgår till korttidsvikariat. Som en följd därav försvinner också den särskilda handledarresursen. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar i en partimotion dels avslag på propositionen, dels att riksdagen skall upphäva sitt beslut från i våras om besparingar i gymnasieskolan. I en motion av Elisabeth Fleetwood och Ingrid Sundberg yrkas att riksdagen beslutar anhålla att regeringen utreder förutsättningarna för ett införande av timplan och organisation för ämnet historia enligt 1979 års alternativa timplaner. Helge Hagberg yrkar i en motion att riksdagen ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att slå vakt om de humanistiska och samhällsorienterande ämnena i gymnasieskolan. Utskottet konstaterar i sin behandling av propositionen och motionerna att det statsfinansiella läget i landet gjort det nödvändigt att besluta om vissa besparingar också på skolans område. Här har socialdemokraterna ingenting att invända. Utskottet avstyrker därför vpk-motionens yrkande om att riksdagen skall upphäva sitt tidigare beslut om besparingar i gymnasieskolan. Därmed faller också det andra yrkandet i vpk-motionen om avslag på propositionen. Utskottet avstyrker således motion 1981/82:42 av Lars Werner m.fl. i dess helhet. När det gäller förslaget till mer samordnade timplaner anser utskottet att besparingar inom gymnasieskolan bör göras genom ökad samläsning. För att möjliggöra samläsning måste dock de skilda ämnenas nuvarande timtal på olika linjer och årskurser rubbas i vissa fall. Utskottet kan liksom motionärerna konstatera att ämnen som historia och samhällskunskap enligt förslaget i propositionen minskar på vissa linjer. Utskottet finner att det kan bli svårt att förverkliga historieundervisningens mål, om timtalet reduceras jämfört med nuläget. Enligt utskottets mening bör därför timtalet i historia ökas med 1 veckotimme i årskurs 3 på ekonomisk, teknisk och variant av naturvetenskaplig linje. Ökningen uppnås genom att minska religionskunskap och gymnastik med vardera 0,5 veckotimme. Därigenom återställs timtalen för nämnda ämnen till de tal som gäller i dag på resp. studieväg. Detta innebär en förbättring för ämnet historia jämfört med propositionens förslag. Timtalet för ämnet samhällskunskap minskar på teknisk linje enligt propositionens förslag med 2 veckotimmar för att erbjuda eleverna utrymme för biologi i årskurs 2 inom det ordinarie studieprogrammet. Det är givetvis värdefullt att blivande tekniker genom förslaget bl.a. får utbildning i ekologi, men samtidigt innebär detta att de elever från teknisk linje som senare väljer utbildningar, som kräver särskild behörighet i samhällskunskap, kommer att sakna denna. För att elever som så önskar skall kunna få denna särskilda behörighet är det utskottets mening att eleverna på teknisk linje i årskurs 2 skall kunna välja mellan 2,5 veckotimmar samhällskunskap och 2 veckotimmar biologi. I övrigt har utskottet intet att erinra mot regeringens förslag till samordnade timplaner. När det gäller självstudietimmar och en friare resursanvändning finner utskottet att det är av betydelse både för elevernas fortsatta studier och för deras verksamhet i arbetslivet att de under hela gymnasietiden tränas att arbeta självständigt. Enligt utskottets mening finns det dock skäl som talar för att omfattningen av de i propositionen föreslagna självstudierna bör reduceras med 60 90. Självstudier i enlighet med regeringens förslag bör enligt utskottets uppfattning endast förekomma i årskurserna 3 och 4 på de teoretiska 3 och 4-åriga linjerna under högst 5 resp. 6 veckotimmar samt i årskurs 2 på de 2-åriga ekonomiska, sociala och tekniska linjerna under högst 3 veckotimmar. På övriga studievägar och i årskurserna 1 och 2 på de nämnda teoretiska linjerna bör självstudier av nämnt slag inte förekomma alls. Utskottet uppskattar den besparing som uppkommer genom anordningen med självstudietimmar i de angivna årskurserna till ca 70 milj.kr. Som en följd av den nu föreslagna minskningen kommer den i propositionen upptagna handledarresursen inte att bli aktuell. Enligt utskottets mening bör självstudietimmarna helt kunna tas bort eller reduceras om skolorna så önskar. Detta kan ske genom att ta i anspråk dels de medel som frigörs om man inte i alla lägen förordnar vikarier för kortare tid — som också framgår av propositionen — dels delar av vissa förstärkningsresurser, t.ex. timmar till förfogande, studieteknisk träning m.m. Utskottet pekar också på att på grund av lovdagar, friluftsdagar och studiedagar har läsåret, som omfattar 40 veckor, i realiteten endast 35 arbetsveckor. Enligt propositionen skall föredragande statsråd återkomma till regeringen med förslag om att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att utarbeta informationsoch servicematerial för självstudier, innefattande bl.a. tänkbara schemamodeller. Det främsta målet för detta arbete bör enligt utskottets mening vara att pröva sådana lösningar som kan bevara så många lärarledda lektioner som möjligt ograverade. En angelägen åtgärd för att effektivisera undervisningen och minska bortfallet av lärarledd undervisning är enligt utskottets uppfattning av synkronisera lärarnas studiedagar med elevernas idrottsdagar. Eleverna bör i rimlig utsträckning själva kunna ta ansvar för många av de uppgifter som hittills åvilat lärarna i samband med idrottsdagar. Förstärkningsresursen skall enligt propositionen så långt möjligt fördelas till de grupper av elever som har störst behov av hjälp och stöd. Utskottet vill stryka under den inriktning av den fria resursens användning som regeringen förespråkar. Specialarbetet i dess nuvarande form bör enligt utskottets mening inte finnas kvar i de fall en skolenhet i årskurs 3 tillämpar självstudier i enlighet med föreliggande förslag. Vid de skolenheter där systematiska självstudier inte förekommer är det nödvändigt att i lämplig form av eleverna kräva ett självständigt arbete som påminner om specialarbete. I övrigt har utskottet intet att erinra mot vad som anförts i propositionen om specialarbete. När det gäller övriga delar av propositionens förslag har utskottet, bortsett från en del smärre justeringar av innehållet, bl.a. vad gäller länsskolnämndernas möjligheter att bevilja dispenser och beträffande reduktioner av timtalet för små undervisningsgrupper, ingenting att erinra mot regeringens förslag. Socialdemokraterna i utskottet har inte kunnat acceptera utskottets skrivning och förslag till beslut när det gäller självstudietimmar, en friare resursanvändning och avskaffande av specialarbetet, utan fogar reservationer till betänkandet. Man menar att den utformning som regeringen föreslagit för självstudierna skulle innebära lärarlösa lektioner och att det inte går att hävda att förslaget har pedagogiska fördelar. Utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen. I de fall skolorna väljer att lägga ut självstudietid kommer detta att äga rum i högsta årskursen på berörda linjer, varför erforderlig tid för inskolning kommer att finnas. Utskottet anför i sin skrivning att det självständiga arbetet inte får leda till sänkt ambitionsnivå när det gäller kunskaper och färdigheter. Resultaten av självstudierna bör bedömas och betygsättas med samma vikt som de övriga studierna i olika ämnen. Utskottet påpekar också att väl fungerande självstudier fordrar planering och inskolning av eleverna i detta slag av självständigt arbete, vilket sker genom bl.a. successiv förändring av deras arbetsuppgifter från dagläxa över långläxa till beting. Utskottet utgår från att sådan inskolning kommer till stånd. Socialdemokraterna i utskottet föreslår i stället för den besparing som den föreslagna självstudietiden skulle ha gett att gymnasieskolan tillförs 70 milj.kr. utöver vad regeringen avsett. Därvid frångår man det riksdagsbeslut från i våras som man då biträdde. Jag måste, herr talman, innan jag kommer in på mitt slutyrkande, få säga några ord också om de inlägg som Lena Hjelm-Wallén har gjort. Framför allt formulerade hon sig på det här sättet: Det var en ynklig roll som moderaterna spelade som inte vågade eller inte ville samarbeta med socialdemokraterna. Men det ynkliga, Lena Hjelm-Wallén, ligger nog snarare i den argumentation som Lena Hjelm-Wallén kommer med. Här har både statsrådet och jag i mitt anförande hittills kunnat konstatera att socialdemokraterna så sent som i våras var med om en besparing inom gymnasieskolan på sammanlagt 180 milj.kr. Man hade heller ingenting att invända mot formuleringen att även andra besparingsmetoder enligt utskottet borde prövas. Begreppet ”även andra besparingsmetoder” måste dock innebära att man från socialdemokratisk sida redan vid den tidpunkten var beredd att acceptera ett visst mått av självstudier. Man hänvisar till uppvaktningar och brev och den fantastiska reaktion som har kommit på den här propositionen. Vi har i utskottet fått många uppvaktningar och många brev, men vad Lena Hjelm-Wallén glömmer bort eller inte vill ta fram — är att man i samband med dessa uppvaktningar också klargjorde att det i gymnasieskolan finns utrymmen för rationaliseringar och besparingar som icke behöver drabba gymnasieskolans effektivitet. Man framhöll att det bl.a. kunde ske på ett sådant sätt att man icke utnyttjade alla korttidsvikarier som man får ersättning för. Man kunde också ta delar av resursen fört.ex. timmar till förfogande. Dessa företrädare var också fullt på det klara med att den samordnade timplanen och de övriga åtgärderna var sådant som utan men för gymnasieskolans effektivitet kunde utnyttjas i besparingssyfte. Det är ganska egendomligt att socialdemokraterna först var med på det hela, men nu beskyller oss moderater för att vi inte samarbetar med dem. Tacka katten för att vi inte kan samarbeta! För det första har vi inte fått något förslag till gemensam lösning från socialdemokratisk sida. För det andra står vi moderater fast vid ett riksdagsbeslut som vi tidigare har varit med om att fatta. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2 som är fogade till utskottsbetänkandet och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Det är något förvånande att de borgerliga riksdagsmännen vill fungera som politiska robotar. En siffra som slås fast skall till varje pris hållas, oberoende av vilka sakliga förslag som framläggs. Vi socialdemokrater förbehåller oss rätten att pröva de sakliga förslagen. De nära kontakter som vi har med skolfältet har lett till att vi vid denna prövning har kommit fram till att vi inte kan acceptera förslaget om lärarlösa lektioner. Moderaterna har verkligen åkt slalom genom denna process. Under Britt Mogårds ledning utarbetades förslaget om lärarlösa lektioner. Så småningom lade Ulla Tillander fram propositionen. Då väckte moderaterna en motion, i vilken de yrkade avslag på förslaget om lärarlösa lektioner. Det är klart att många i lärarkretsar då blev glada och sade: Nu finns det i riksdagen en majoritet mot lärarlösa lektioner bestående av socialdemokraterna och vpk-arna plus moderaterna. Men då ändrade sig moderaterna igen och gick tillsammans med sina borgerliga bröder och systrar med på förslaget om lärarlösa lektioner. Det är att spela en ynklig roll. Den moderate talesmannen sade att skäl talar för att man skall minska omfattningen av självstudier. Man kan undra: Vilka skäl då? Om de lärarlösa lektionerna är så bra, varför skall de då minskas? Det vore intressant att få höra den moderate talesmannen göra klart om lärarlösa lektioner egentligen är bra eller dåliga.

Herr talman! Nej, Lena Hjelm-Wallén, lärarlösa lektioner är inte bra. Men lärarlösa lektioner är icke detsamma som det förslag till självstudier som har framlagts i propositionen och som utskottsmajoriteten talar för i betänkandet. Jag vill sedan komma tillbaka till en del av de andra påståenden som Lena Hjelm-Wallén gjorde. Moderaterna har sannerligen icke åkt slalom i detta sammanhang. Jag vill betona att vi i våras hade en majoritetsskrivning i utskottet med den synpunkten att också andra utvägar än enbart självstudier skulle prövas för att åstadkomma besparingen på 180 milj.kr. Den motion som vi moderater sedan väckte har nog inte Lena Hjelm-Wallén läst ordentligt. I den betonas faktiskt betydelsen av självstudieverksamhet inom gymnasieskolans ram. Det finns därför inte något som helst fog för påståendet att vi på denna punkt skulle vara kluvna.